Herr talman! Rune Johnsson i Mölndal har frågat mig om jag ämnar vidtaga åtgärder för att lotsutkiken på Lysekils lotsplats och lotsutkiken på Nordkosters lotsplats även framdeles skall vara bemannade i oförändrad utsträckning. Som jag meddelade i mitt svar den 16 november på en likartad fråga av Rune Johnsson i Mölndal behandlas frågan om lotsväsendets framtida organisation och arbetsformer i sjöfartsverkets förslag till ny organisation för verket. Förslaget är f. n. på remiss. Jag tänker invänta remissvaren från berörda intressenter innan jag tar ställning till den principiella frågan om lotsutkik.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, även om det inte ger vare sig mig eller berörda människor något lugnande besked. Jag tycker det är egendomligt att man när det gäller frågor av den här arten så hopplöst skall binda sig i de ekonomiska resonemangen som sjöfartsverket här gör. Människoliv representerar värden som inte kan uppskattas i kronor och ören, och de människor som färdas på havet måste enligt mitt förmenande vara lika värdefulla som de som färdas på land. Detta underströk jag när kommunikationsministern den 16 november besvarade min fråga angående bemanningen på lotsplatserna Nordkoster och Lysekil, och detta har ytterligare understrukits av flera talare i interpellationsdebatten fredagen den 24 november. Jag kan som exempel nämna ett tillfälle när en engelsk tankbåt med 22 000 ton flygbensin ombord var på väg mot Sörgrund i Brofjorden. Då hade en olycka varit ett faktum, om lotsutkiken inte varit bemannad. Det blåste vid det tillfället över 20 sekundmeter, så personalen i lotsbåten som var på väg till fartyget kunde inte ingripa, tyvärr. Utkiken kunde dock i sista stund via VHF-radio övertyga befälet ombord på tankbåten om hur allvarlig situationen var och dirigera om fartyget. Detta är bara ers exempel, som visar hur allvarlig situationen är inom detta kustavsnitt. Det förekommer årligen hundratals liknande situationer runt våra kuster, men den personal som funnits på plats i lotsutkik och fyrtorn har hittills kunnat förhindra alltför svåra olyckor. Människorna ute i skärgården har den känslan att det för de verkliga problemens lösande inte finns några anslag tillgängliga, medan ämbetsverken undan för undan blir permanentade byråkratiska inrättningar, där tjänstemän på central nivå sitter och skriver brev till varandra utan att observera vad som försiggår i det praktiska livet. En mycket kraftig och snabbt växande opinion kommer inte att stillatigande godta ytterligare neddragningar av beman 69 Nr 47 ningen på fyrar och lotsplatser runt våra kuster, och den avbemanningsplan Tisdagen den som sjöfartsverket utarbetat och som syftar till att automatiseringen skall 5 december 1978 Vara fullbordad fram till 1982 bör därför enligt min mening inte sättas i verket. Vill man förhindra olyckor i våra skärgårdsområden i framtiden, kan någon ytterligare nedskärning av antalet lotsar, båtsmän, fyrpersonal och kustbevakare inte godtas. Jag hoppas därför att regeringen beslutar om att ytterligare nedtrappning av denna verksamhet inte får företas.

Herr talman! Allan Åkerlind har frågat mig när jag ämnar ta ställning till frågan om eventuell civil bemanning av sjöfartsverkets sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket har nyligen överlämnat en rapport om bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg till regeringen. Rapporten är f. n. på remiss. Remisstiden går ut den 1 februari 1979. Därefter är jag beredd att ta ställning till frågans vidare hantering.

Herr talman! Sjöfartsverket fick redan år 1976 uppdraget att utreda frågan om eventuell civil bemanning av sjömätningsfartyg och isbrytare. Jag har försökt följa den här frågan, då sjömätning är av stor betydelse för mitt eget län — Stockholms län — med dess stora skärgård och intensiva båttrafik. Jag har kunnat konstatera att redan i november 1977 räknade dåvarande kommunikationsministern med att utredningen borde vara klar vid årsskiftet 1977-1978, alltså för närmare ett år sedan. I ett frågesvar den 30 mars i år sade kommunikationsministern att sjöfartsverket räknade med att färdigställa utredningen inom kort. Jag har med förvåning konstaterat att vi inte erfarit att något hänt på det här området trots dessa uttalanden. Det var skälet till att jag ställde min fråga. Man undrar vad sjöfartsverket har sysslat med under så lång tid. Det måste ju ändå vara enligt verkets uppgifter som den tidigare kommunikationsministern lämnat så bestämda besked. Då frågar man sig också om det inte går att lita på det statliga sjöfartsverkets uppgifter om när utredningen skulle bli klar. Nu är jag mycket glad för att utredningen tydligen är klar och att den har gått ut på remiss. Vi får se vilket resultatet blir. Som kommunikationsministern säger är det inte möjligt att ta ställning till frågan förrän remisstiden gått ut i februari, men jag hoppas att ställning därefter kan tas så snart som möjligt. Tack för svaret!

Herr talman! Tyra Johansson har — mot bakgrund av krav på hastighetsbegränsning på Europaväg 6 genom Dingle — frågat mig dels vilken principiell syn jag har på hastighetsbegränsning på stora vägar som skär rätt genom tättbebyggda samhällen, dels hur stor vikt jag anser att man bör lägga vid en kompakt folkopinion som kräver begränsningar av hastigheten.
I Dingle i Bohuslän går Europaväg 6 rakt genom det tätbebyggda samhället. Hastigheten är där begränsad till 70 km/tim. Ortsbefolkningen är mycket oroad över den täta och tunga trafiken, framför allt för barnens skull.
Vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra trafiksäkerheten när en starkt trafikerad genomfartsled går genom ett tättbebyggt samhälle måste självfallet bedömas med utgångspunkt i de lokala förhållandena. Hastighetsbegränsning är en sådan åtgärd, men inte alltid den mest effektiva. För att hastighetsbegränsningar skall få effekter krävs det att trafikanterna uppfattar dem som meningsfulla och kan förväntas respektera dem.
Krav har framförts om att hastigheten på denna sträcka skulle begränsas ytterligare, till 50 km/tim, vilket dock vägmyndigheterna vägrat gå med på. En demonstration med deltagande från en stor del av tätortens befolkning har genomförts för att ge skärpa åt dessa krav.
Den lokala befolkningens inställning till behovet av trafiksäkerhetsåtgärder är naturligtvis av stor betydelse vid ett ställningstagande. Även andra omständigheter måste dock tillmätas betydelse.
Detta ger mig anledning att ställa följande frågor till kommunikationsministern: Vilken principiell syn har statsrådet på hastighetsbegränsningar på de stora vägar som skär rätt genom tätbebyggda samhällen? Hur stor vikt anser statsrådet man bör lägga vid en kompakt folkopinion, som kräver begränsningar av hastigheten?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det positiva svaret. Den sista meningen avgör ju hela frågan för i dag. Man kan väl utgå ifrån att just den starka lokala opinionen har påverkat beslutet. Med det och med vad statsrådet i övrigt har sagt i svaret är jag nöjd. Jag är säker på att också invånarna i Dingle är nöjda med den lösning som frågan har fått. De känner säkert lättnad i dag.

174, och anförde: Herr talman! Kurt Hugosson har ställt följande frågor till mig. 1. Kommer den aviserade förändringen av det statliga budgetsystemet att genomföras i nästa års budgetproposition så att nuvarande irrationella system med en särskild fond å kapitalbudgeten för statens vägverks anskaffning av hjälpmedel av främst fordon och maskiner försvinner? 2.
Under flera år har trafikutskottet kritiserat nuvarande system med en särskild fond i kapitalbudgeten för statens vägverk för anskaffning av främst fordon och maskiner. Genom denna budgetkonstruktion begränsas och försvåras vägverkets möjligheter att bedriva en rationell produktion, och väghållningskostnaderna ökas också onödigtvis. Den borgerliga majoriteten avslog för innevarande års budget det socialdemokratiska kravet att avskaffa vägverkets fond, under hänvisning till att en budgetomläggning var nära förestående. med en särskild fond i kapitalbudgeten för statens vägverks anskaffning av Nr 39 hjälpmedel, främst av fordon och maskiner, försvinner? 2. Om den i fråga I omnämnda budgetomläggningen icke kommer till stånd i nästkommande budgetproposition, avser då kommunikationsministern att för vägverkets del följa trafikutskottets uttalanden och omvandla vägverkets fond till att enbart bli en fastighetsfond?
Om den i fråga I omnämnda budgetomläggningen icke kommer till stånd i nästkommande budgetproposition, avser då kommunikationsministern att för vägverkets del följa trafikutskottets uttalanden och omvandla vägverkets fond till att enbart bli en fastighetsfond? Det omfattande planeringsarbetet med en omläggning av budgetsystemet enligt riksdagens beslut pågår. Budgetreformen beräknas att genomföras budgetåret 1980/81.
Regeringen uppdrog i maj 1977 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad av ett förvaltningshus för polis och åklagarmyndighet i Sandviken. Projektarbetet slutfördes i oktober 1978.
Beredning pågår f. n. i regeringskansliet om innehållet i budgetpropositionen för budgetåret 1979/80. Jag är inte beredd att innan budgetpropositionen läggs fram för riksdagen uttala mig om innehållet i den.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaren på mina frågor. Svaren var egentligen utomordentligt tunna. Jag konstaterar att regeringskansliets kvarnar mal ytterligt långsamt. Ett omfattande planeringsarbete pågår för att göra den här omläggningen av budgetsystemet, säger kommunikationsministern. Det är ju länge sedan riksdagen fattade beslut om denna omläggning i enlighet med förslag i ett betänkande från finansutskottet förra året. Att omläggningen skall behöva dröja ända till 1980/81 är förvånande. Den ”beräknas att genomföras budgetåret 1980/81” står det i svaret — det är således inte ens säkert att omläggningen äger rum då. Eftersom min fråga nr 2 inte har blivit besvarad vill jag nu fråga om kommunikationsministern känner sig bunden av att riksdagen tre år i följd har uttalat att systemet med en särskild fond för anskaffning av fordon och maskiner är orationellt. Eftersom budgetomläggningen inte nu kommer till stånd utgår jag från — och detta vill jag gärna ha bekräftat av kommunikationsministern — att kommunikationsdepartementet villfar de önskemål som trafikutskottet och riksdagen i tre år har uttalat, nämligen att den här särskilda fonden för vägverket avskaffas. Det är nämligen ett mycket irrationellt system. Vägverket har en budget på i runt tal 3,8 miljarder kronor, men verket måste, herr talman, för att anskaffa erforderliga fordon och maskiner för sin verksamhet begära investeringsmedel på kapitalbudgeten —i innevarande års budgetproposition 95 milj.kr. Det innebär att om vägverket har ett prestationsbudgetsystem är det riksdagen som skall detaljbinda detta stora verk, som alltså inte självt kan få avgöra huruvida man skall få köpa en väghyvel eller inte. Detta har fått till följd onödigt höga kostnader. Det har nämligen visat sig att leasing eller annan inhyrning av fordon ställer sig dyrare än om man kunde ha en långsiktig anskaffning av fordon. Hela detta irrationella system skulle ju komma bort ifall vägverket, som ju ändå har prestationsbudget med det budgetsystem som nu finns, självt fick avgöra sin inköp. Min fråga är: Ämnar kommunikationsministern i den kommande budgetpropositionen villfara trafikutskottets uttalande och se till att vägverkets fond enbart blir en fastighetsfond?

Herr talman! Jag vet att trafikutskottet vid behandlingen av anslagen för budgetåret 1977 79. Vid behandlingen av denna budgetproposition konstaterade trafikutskottet våren 1978: ”Som vidare framgår av budgetpropositionen har riksdagen numera tagit ställning till propositionen 1976/77:130 med förslag till riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet. Enligt riksdagens beslut med anledning härav avses kapitalbudgeten komma att upphöra, och redovisningen av tillgångar på kapitalfonder kan ersättas med ett system med balansräkningar för berörda myndigheter. Frågan om avveckling av förrådsfonden kommer därmed att lösas i samband med att förslagen i nyssnämnda proposition genomförs.” Jag har mot denna bakgrund svårt att förstå varför herr Hugosson strax innan budgetreformen genomförs vill omvandla förrådsfonden till en fastighetsfond, speciellt som trafikutskottet tydligen inte finner frågan särskilt angelägen.

Herr talman! Det är inte alls förvånansvärt, fru kommunikationsminister. Det citat som kommunikationsministern här gjorde ur trafikutskottets betänkande var utskottsmajoritetens uttalande, och det bör noteras att utskottsmajoriteten, när den skrev detta, utgick från att denna budgetomläggning skulle äga rum från budgetåret 1979/80. Nu har jag i svaret fått veta att så inte blir fallet. Det är följdriktigt, tycker jag, att man — när man inte lyckas genomföra den här budgetomläggningen — gör en separatlösning för vägverket. Jag kan citera vad ett enhälligt utskott sade året dessförinnan: ”Utskottet vidhåller sin tidigare deklarerade uppfattning i frågan och förutsätter att en omläggning enligt de av motionärerna angivna riktlinjerna prövas redan under höstens budgetarbete. Härav föranledda förslag bör vidare om möjligt läggas fram i nästkommande års budgetproposition. Med hänsyn härtill finner utskottet någon särskild åtgärd från riksdagens sida ej påkallad och avstyrker motionen.” Detta betänkande avgav utskottet den I mars 1977, och vid föregående riksmöte uttalade sig riksdagen positivt och utgick från att vi skulle få en budgetomläggning 1979/80. Nu har kommunikationsministern meddelat att det inte blir någon budgetomläggning. Då tycker jag det är självklart att kommunikationsministern skall uppfylla det krav som riksdagen tre år i följd har uttalat, och det är inga svårigheter för kommunikationsdepartementet att göra det i den kommande budgetpropositionen. Precis som man gjorde för ett antal år sedan, när man tog bort motsvarande fond för postverket, kan man väl göra det för vägverket, så att man väl tillgodoser de önskemål som föreligger från vägverkets styrelse, men kanske framför allt från personalens sida. Därtill kan man också bidra till en rationellare verksamhet inom vägväsendet.
Tisdagen den Herr talman! Vägverket har inte i sina petita begärt en sådan omläggning 5 december 1978 Som herr Hugosson hänvisar till. Som jag sade i mitt svar pågår f.n.

Herr talman! Det är riktigt att vägverket inte tagit upp det i sina petita. Eftersom jag också sitter i vägverkets styrelse kan jag tala om att vi diskuterade den här frågan. Då sade vi att det har uttalats att frågan skall lösas genom den nämnda budgetomläggningen. En enhällig vägverksstyrelse utgick från — liksom majoriteten i trafikutskottet förra riksmötet — att den omläggningen skulle ske från budgetåret 1979/80. Hade vägverkets styrelse vetat vad jag vet nu hade säkert den här frågan varit med i vägverkets petita. Vi förutsatte att en budgetomläggning skulle äga rum. Därför tycker jag att slutresultatet ändå bör bli att kommunikationsministern går hem till kommunikationsdepartementet och tar ad notam det uttalande som riksdagen har gjort tre år i följd i denna fråga om hantering i budgetsammanhang.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om att Sandhammarens fyrplats i fortsättningen skall vara obemannad. Frågan om fortsatt bemanning vid de fyrar som enligt gällande planer automatiseras den 1 januari 1979 avgjordes av regeringen den 23 november. Regeringen fann inte tillräckliga skäl för ett ingripande i vad gäller beslutet om avbemanningen av Sandhammarens fyr.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Diskussionen om bemanning eller avbemanning av fyrplatserna är ingen ny fråga. Den var föremål för debatt här i riksdagen för endast ett par veckor sedan, och den har ju diskuterats även tidigare i dag. Anledningen till att jag nu har aktualiserat frågan är att regeringen beslutat att en fyrplats skall förbli bemannad. Det är att hälsa med tillfredsställelse att Kullens fyrplats skall vara bemannad även i fortsättningen. Min fråga gäller närmast efter vilka principer besluten fattas, eftersom det vid samma tillfälle beslöts att Sandhammarens fyrplats skulle avbemannas. en logisk konsekvens att alla nu bemannade fyrplatser tills vidare förblev bemannade. Det som ytterligare stärker min uppfattning om att detta vore en riktig åtgärd är förhållandet att viktiga instanser nu framfört att en fortsatt bemanning är av stor betydelse. SMHI, som har framfört att man förlorar betydelsefull väderinformation, tog i våras initiativ till en aktion för att rädda bemanningen. Andra myndigheter av betydelse som ingår i arbetsgruppen är försvarsstaben, flygvapnet, domänverket, tullverket, rikspolisstyrelsen, sjöfartsverket, naturvårdsverket och länsstyrelserna. De synpunkter som snart väntas komma från arbetsgruppen borde givetvis tillmätas stor betydelse vid regeringens behandling av frågan. Det är därför jag menar att det vore olyckligt att nu dra in bemanningen vid ett par fyrplatser, innan allt material finns framlagt. Bland de fjorton fyrplatser det gäller och som anses ha en nyckelroll finns Sandhammarens fyrplats vid den skånska sydkusten. Det är många synpunkter som kan framföras i den här frågan, men vad det ytterst handlar om är sjösäkerheten. Den är av största betydelse, och den får inte nonchaleras. Den kan inte heller mätas i några tiotusental kronor. Det mänskliga ögat kan inte ersättas av apparater eller instrument. En annan aspekt är sysselsättningen. I det här fallet gäller det endast några få arbetstillfällen, men det är meningsfulla sådana, och det är inte alltid fallet i dagens arbetsmarknadssituation. Jag vill med anledning av det anförda fråga kommunikationsministern vilken princip som gällt för regeringens ställningstagande vid beslutet att vissa fyrplatser skall vara bemannade och andra obemannade.
Herr talman! Regeringen har följt trafikutskottets betänkande, som går ut på att samhällsekonomiska, lokaliseringspolitiska och sjösäkerhetsmässiga skäl bör beaktas vid fråga om avbemanning av fyrar. Den arbetsgrupp som det hänvisades till i repliken har ännu inte lagt fram någon rapport. Jag vill betona att beslutet den 23 november innebär att regeringen inte fann tillräckliga skäl för ett ingripande i fråga om Sandhammarens fyrplats. Men om enskilda myndigheter finner det angeläget att bemanningen fortsätts, finns det ingenting som hindrar att så sker inom ramen för ordinarie medel.
Herr talman! Kommunikationsministern sade att den arbetsgrupp som jag hänvisade till inte har redovisat någonting. Den har dock aviserat att någonting är på gång. De instanser som är representerade där och som jag åberopade i mitt tidigare inlägg är av den tyngden att jag tycker att man borde avvakta vad de har att komma med. Det borde inte varit något större problem att av det skälet skjuta på beslutet om avbemmaning den korta tid som det gäller. Kommunikationsministern har ju ändå i ett pressmeddelande som är taterat den 24 november sagt att sjöfartsverket efter samråd med berörda Nr 47 myndigheter senast den 15 februari skall redovisa förutsättningarna för att behålla bemanningen på de fyrplatser som skall avbemannas den 1 januari 1980. I konsekvens med det uttalandet tycker jag kommunikationsministern borde ha tagit den här frågan under omprövning. Med den ökade trafiken — både av nyttooch av nöjeskaraktär — blir allt flera beroende av bemanningen. Det är många andra uppgifter som de människor som tjänstgör vid fyrplatserna har och som inte heller kan mätas i pengar eller pengars värde. Säkerheten är en stor fråga — såväl på vatten som på väg.
Herr talman! När det gäller de avbemanningar som enligt planerna skall ske den 1 januari 1979 har MBL-förhandlingar förts. Den personal som berörs kommer att avgå med pension eller ha fått andra arbetsuppgifter inom sjöfartsverket. När det gäller det uppdrag som har givits till sjöfartsverket inför avbemanningen den 1 januari 1980 har den verksamheten ännu inte kommit i gång.
Herr talman! Jag blir litet fundersam när kommunikationsministern hänvisar till att den lösningen gick att åstadkomma eftersom personalen skulle avgå med pension. Det kan väl inte åberopas i det här resonemanget. Om man löser problemen på det sättet, är jag rädd för vad som kan hända när exempelvis chefen för trafiksäkerhetsverket skall pensioneras. Kommunikationsministern sade också att enskilda organisationer har möjligheter att påverka en fortsatt bemanning och ta del av kostnaderna för densamma. En konsekvens av det borde också vara att man låter det här löpa några få månader ytterligare, tills arbetsgruppen redovisar sitt resultat.

Herr talman! Justitieombudsmannen Ulf Lundvik har i skrivelse till kammaren den 3 april 1978 hemställt att bli entledigad med utgången av november månad 1978 från uppdraget att vara justitieombudsman, tillika administrativ chef för riksdagens ombudsmannaexpedition. Kammaren har vid plenum den 4 april 1978 bifallit Lundviks hemställan. Med anledning av justitieombudsman Lundviks avsägelse har JO delegationen berett frågan om val efter utgången av november månad 1978 av en riksdagens ombudsman, tillika administrativ chef för riksdagens ombudsmannaexpedition. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen vid val efter utgången av november månad 1978 för tiden från valet till dess nytt val har förrättats under fjärde året därefter till riksdagens ombudsman, tillika administrativ chef för riksdagens ombudsmannaexpedition, väljer hovrättspresidenten Per-Erik Nilsson.

Herr talman! Det betänkande, nr 9 från justitieutskottet, som vi om en stund skall ta ställning till behandlar flera av förslagen i motionen 990 om kriminalpolitik m.m., som den socialdemokratiska utskottsgruppen lämnade för ca elva månader sedan. Det gäller kravet på en översyn av lagstiftningen om fängelsestraff i syfte att av bl.a. humanitära skäl så mycket som möjligt begränsa fängelse som påföljd. Det gäller också kravet på avskaffande av ungdomsfängelse och förslaget om en utredning om avskaffande av interneringspåföljd. Vidare behandlas kravet i motionen på åtgärder för att begränsa användningen av frihetsberövande tvångsåtgärder och förslaget om alternativ till fängelsestraffen. Betänkandet behandlar dessutom kravet på en utredning av frågan om vidgad användning av böter som alternativ till frihetsstraff och kravet på en lagstiftning om företagsböter som påföljd vid ekonomisk brottslighet. Nu har närapå ett år förflutit från den dag då vår motion skrevs, och under 83 en så lång tid hinner mycket hända: utredningar blir klara, förslag sänds på remiss osv. En rad sådana åtgärder med nära anknytning till våra motionskrav redovisas också av justitieutskottet i det nu aktuella betänkandet. Utskottet har också i en hearing med statssekreteraren i justitiedepartementet fått en redovisning av hur man där avser att behandla de frågor som vår motion tar upp. En del av denna redovisning återges också i utskottets betänkande. Frågan om interneringspåföljden lär komma att tas upp till granskning, och förslag skall presenteras i en departementspromemoria som utlovats komma inom kort. En proposition om bl.a. permissioner inom kriminalvården har hunnit utarbetas och läggas fram under tiden som vår motion legat för behandling i utskottet. Propositionen har också slutbehandlats av vårt utskott och torde föreligga för ställningstagande här i kammaren redan nästa vecka. Av utskottets redovisning av departementets planer framgår vidare att en kommitté :skall tillsättas med uppgift att utforma regler om straffrättslig kompensation för bortfallet av förvandlingsstraffet. Därmed har vi fått ett bevis på att denna fråga — som bl.a. föranledde utskottet och senare också riksdagen att för en tid sedan sända ett förslag i ärendet från den tidigare borgerliga trepartiregeringen tillbaka till departementet — ånyo tycks vara under beredning. Nordiska straffrättskommittén har nyligen redovisat förslag om utformningen av reglerna för villkorlig frigivning i avsikt att förkorta de faktiska strafftiderna. Ett förslag med anledning av den rekommendationen lär också övervägas inom departementet. Detta är några exempel bland många på hur de frågor som vi aktualiserade i vår motion 990 har föranlett förslag och överväganden under året, och vi socialdemokrater har naturligtvis noterat detta med tillfredsställelse. Vi har med anledning av bl.a. löften från departementet om ytterligare ageranden ansett oss kunna avvakta med ytterligare krav i dessa frågor, och vi hoppas att regeringen infriar departementets löften. Men i en fråga har vi inte kunnat nöja oss med den behandling som utskottets borgerliga majoritet har samlat sig kring. Det är när det gäller frågan om företagsböter som påföljd — även mot juridiska personer — vid olika former av ekonomisk brottslighet. Under den tid som gått sedan vår motion lämnades har också en undersökning om företagsböter, beställd av förre justitieministern Lennart Geijer, presenterats i en departementsstencil 1978:5 med rubriken Företagsböter.

Det vill vi att riksdagen i dag skall ge regeringen till känna. Men här har den borgerliga majoriteten i utskottet slagit till bromsen. Någon sådan beställning av en angelägen åtgärd i kampen mot den Nr 48 ekonomiska brottsligheten har man inte velat vara med om. Vi socialdemokrater har ensamma fått lägga fram förslag och stå för kravet i en reservation till betänkandet. Herr talman! I det här ställningstagandet ser jag ännu ett bevis på hur man på borgerligt håll räds för att kräva eller vidta åtgärder, riktade mot den ekonomiska brottsligheten. I två tidigare debatter i år i denna kammare, vilka handlade om den organiserade och den ekonomiska brottsligheten, har vi från socialdemokratiskt håll påvisat samma rädsla och samma brist på kraft på borgerligt håll när det gällt åtgärder mot den form av brottslighet som man nu blottlägger. Den borgerliga majoriteten i utskottet har nöjt sig med att hoppas att justitiedepartementet skall tillsätta den kriminalpolitiska beredning som lär övervägas och att man dit skall få hänskjuta bl.a. frågan om företagsböter för vidare översyn. Med adress främst till mina borgerliga kolleger i justitiedepartementet och till utskottets talesman herr Winberg vill jag säga: Det är ingen ytterligare översyn och inga fler utredningar som vi just nu behöver i den angelägna kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Nu är det kraft att vidta åtgärder som måste till, och den tycks man inta ha på borgerligt håll. Under den senaste tiden har brottsförebyggande rådet genom den arbetsgrupp mot ekonomisk och organiserad brottslighet som finns inom rådet överlämnat flera angelägna förslag till regeringen och bett om skyndsammaste möjliga hantering. Och här har vi nu den kartläggande undersökningen av korporativt ansvar i betänkandet Företagsböter som regeringen skyndsamt kan ta itu med. I den situationen skall vi här i riksdagen säga ifrån att det brådskar. Nu kräver vi att vi får förslag på åtgärder som åtminstone kan sätta några käppar i hjulet för den omfattande ekonomiska brottslighet som vi väl alla är väl medvetna om finns. Jag beklagar verkligen att vi inte i den kampen kan uppvisa en enig riksdag. Jag beklagar om inte någon enda borgerlig riksdagsman i dag börjar känna dåligt samvete över att åtgärderna dröjer. Jag vill, herr talman, med det sagda yrka bifall till reservationen vid justitieutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Låt mig först säga några ord till Arne Nygren, eftersom han apostroferade mig. Det är meningen att utskottets ordförande Bertil Lidgard skall föra diskussionen om företagsböter. Men Arne Nygren tog upp frågan om den ekonomiska och organiserade brottsligheten, och då Arne Nygren är ledamot av brottsförebyggande rådets verkställande utskott borde han bättre än vad han nu visade känna till den utredningsverksamhet som pågår inom rådets ram. Låt mig bara påpeka att den arbetsgrupp eller rättare styrgrupp som Arne Nygren nämnde under året lagt fram betänkanden som avser ändring av reglerna när det gäller sakhäleri, krav på snabbare handläggning av 85 skattemål, effektivisering av aktiebolagsregistret, bättre normer för revisorers verksamhet och nu senast ändring av åtalsreglerna beträffande vållande av kroppsskada. Det är en hel del, herr Nygren, som har hänt under året från denna styrgruppps sida. Jag har eljest, herr talman, begärt ordet för att något kommentera en av de två motioner som är den formella anledningen till det betänkande som kammaren nu behandlar. Av detta utskottsbetänkande framgår att åtskilligt skedde på detta område under den borgerliga trepartiregeringens tid. Det är naturligtvis en förhoppning att den parlamentariskt mycket svaga regering som nu sitter trots allt skall ha kraft att fullfölja det tidigare arbetet på detta område. Det ger anledning anta att den borgerliga majoriteten i riksdagen kommer att ställa sig bakom förslag som har samma inriktning som den tidigare regeringen hade i sin kriminalpolitik. Vi vet alla att brottsligheten i dag är alltför hög. Både brott som begås mot brottsbalken och brott som begås mot specialstrafflagar är så många att nivån på intet sätt kan accepteras. Inte minst denna höst har våldsbrotten på offentliga platser, på gator och inom olika kommunikationsmedel tagit sig ytterst oroande uttryck. Skyddet för den enskilde medborgaren måste förbättras. Att vi från moderata samlingspartiet känner det kravet utomordentligt starkt visas bl.a. av att flera moderata ledamöter av denna kammare de senaste veckorna har riktat interpellationer till justitieministern med anledning av det ökade våldet. Man kan i viss mån säga att brottslighetens utveckling visar att den nya kriminalpolitiska inriktning som brottsbalkens ikraftträdande i mitten på 1960-talet innebar inte har fått önskvärd effekt. Brottsbalken medförde i jämförelse med den tidigare strafflagen väsentligt ökade möjligheter att nyansera brottspåföljderna. Men nu står vi efter drygt ett decennium åter med krav på nya påföljder, andra än de som används i dag. Vi talar om alternativa påföljder till frihetsstraff, och jag tror att vi gör det med rätta. Kriminalpolitiken är bara en del av kampen mot brottsligheten, men det är en mycket viktig del. Kriminalpolitiken måste naturligtvis utformas så att den bidrar till att skydda människorna från att utsättas för brott, men också till att skydda människor från att begå brott, bl.a. genom att den skall medverka till att återföra brottslingar till en meningsfull tillvaro i samhället. Synen på frihetsstraffet har successivt förändrats. Ingen hävdar väl numera annat än att detta är ett ont, men i vissa fall ett nödvändigt ont. Förutsättningar tycks nu finnas att avskaffa de tidsobestämda frihetsstraffen ungdomsfängelse och internering. Tidsbestämda frihetsstraff måste vi ha kvar, men vi söker alternativa påföljder för att kanske kunna reducera deras användningsområde. I brottsförebyggande rådets rapport från 1977 om ett nytt straffsystem och i ungdomsfängelseutredningens betänkande från början av samma år diskuterades sådana alternativa påföljder. Det är också de alternativa påföljderna, i första hand för unga lagöverträdare, som tas upp i den moderata motionen 1977/78:1464 av Inger Lindquist m.fl. I motionen påpekas att man i BRÅ-rapporten avfärdat aktuella alternativ som samhällstjänst och veckoslutsfängelse alltför lättvindigt, bara med hänvisning till att ett införande härav skulle medföra stora praktiska problem. Den arbetsgruppi BRÅ, som avgav denna rapport, säger helt kort att inte någon av de i rapporten diskuterade alternativa sanktionerna fyller sådana krav på strafform att den bör vara självständig påföljd i straffsystemet. Nu har emellertid justitieutskottet informerat sig om tillämpningen i praktiken av olika alternativ till sedvanligt fängelsestraff, genom studiebesök i länder där sådana alternativ har blivit föremål för lagstiftning. I länder där olika former av alternativ har praktiserats, t.ex. England, Nya Zeeland och Australien, anses erfarenheterna vara goda. BRÅ-rapporten kan därför inte få utgöra sista ordet i denna fråga. Också i de övriga nordiska länderna försöker man i strafflagstiftningen hitta alternativa påföljdsformer. Det framgår bl.a. av materialet till den konferens om straffsystem i Norden som Nordiska rådet arrangerade i maj 1977. Ett av den konferensens huvudämnen var just alternativa straffsystem. Det är olika former som har diskuterats i de olika nordiska länderna för att hitta lämpliga alternativ, men gemensamt för dem är inriktningen, målet att hitta just alternativ som kan begränsa behovet av sedvanligt frihetsstraff. Det kan vara någon form av fängelse, men utformat på annat sätt och avse kortare tid än det sedvanliga fängelsestraffet, t.ex. fritidsfängelse, weekendfängelse eller nattfängelse. Det kan vara andra former av alternativ — anmälningsplikt, samhällstjänst, kontroll i frihet, sanktioner beträffande friheten, obligatoriskt fritidsarbete, sanktioner knutna till arbetssituationen, förvandlingssanktioner, böter i eller utan kombination med andra påföljder. De här frågorna var också föremål för överläggningar vid det gemensamma mötet i Helsingfors i november i år mellan de nordiska justitieministrarna och Nordiska rådets juridiska utskott. Det upplystes då att Nordiska straffrättskommittén har fått i uppdrag att särskilt överväga alternativa påföljder av det slag jag nyss nämnde, men också att det uppdraget inte skall utgöra hinder för ett enskilt nordiskt land att självt på det sätt det finner lämpligt behandla de här frågorna, naturligtvis med inriktningen att hitta lämplig konkret lösning. Jag noterar givetvis detta sisom mycket positivt. I motionen 1977/78:1464 nämns särskilt samhällstjänst och frihetsberövanden under veckoslut. Det utesluter givetvis inte andra påföljdsformer. Planerna i justitiedepartementet att tillsätta en kriminalpolitisk beredning, vars arbete bl.a. skulle inriktas på att söka finna vägar för att minska användandet av de traditionella frihetsstraffen och ersätta dem med böter, fastare frivårdspåföljder och andra alternativa påföljder, tycker utskottet är riktiga. Det överensstämmer också med utredningskrav i moderatmotionen. Utskottet har inte gjort någon erinran mot synpunkterna i motionen 1464. Yrkandet i den motionen får också anses tillgodosett genom utskottets Onsdagen den Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I mitt inlägg sade jag, Håkan Winberg, att vi i brottsförebyggande rådet under året har presenterat många förslag för regeringen. Vi har givit dem den snabbaste behandling som varit möjlig för att de skyndsamt skulle kunna överlämnas till regeringen för åtgärd. Men vi har ännu inte sett till någon åtgärd. Det var det jag efterlyste och inte förslag. Jag sade att förslag har vi tillräckligt av. Sedan prisade herr Winberg den borgerliga trepartiregeringen för insatser mot brottsligheten, men jag fann ingenting i redovisningen som talade om vad det skulle vara för åtgärder. Jag har väldigt svårt att finna att det under de drygt två åren vidtagits några rejäla åtgärder mot brottsligheten i vårt land, trots att detta var ett av flaggskeppen i framför allt moderaternas valprogram inför 1976 års val. I jämförelsen med andra länders straffpåföljder kanske Håkan Winberg förbisåg att många av de exempel som han här nämnde i vårt land inte skulle ha lett till annat än villkorlig dom. Vi har ett annat straffsystem i vårt land, och det skall vi vara rädda om.
Herr talman! Vad Arne Nygren nyss sade ger mig bara anledning att hänvisa till reciten i det betänkande vi nu behandlar, där det görs ett antal konstateranden som Arne Nygren själv står bakom.

Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att Arne Nygren gör ett så stort nummer av en förhållandevis meningslös reservation om företagsböterna — han uttrycker sig som om det skulle vara avgrunder mellan våra uppfattningar i den här frågan. Den koppling som han gjorde till den ekonomiska brottsligheten tycker jag dessutom är både långsökt och ensidig. Nu kan jag för allt i världen mycket väl förstå att Arne Nygren griper tag i företagsböterna på det sätt som han har gjort för att inför kammarens ledamöter i någon mån försöka dölja det pinsamma faktum att den socialdemokratiska motionens idéer och tankegångar inte är vare sig särskilt nya eller särskilt originella. I själva verket har utskottets arbete med den här frågan visat att det allra mesta av det som finns i motionen sedan länge har varit i justitiedepartementets utredningssäck och att åtgärder är på gång. Så mycket vet naturligtvis Arne Nygren om lagstiftning att vad som har vidtagits på det här området inte är någonting som har gjorts under de elva månader sedan motionen lades fram, utan att det har förberetts redan långt tidigare. Om jag håller mig till företagsböterna, framgår det av reciten att ärendet, 88 som Arne Nygren sade, har utretts länge — ända sedan 1973. Hade det varit så förfärligt brådskande som Arne Nygren nu tycker att det är, kan man ju fråga — Nr 48 varför socialdemokraterna inte har kunnat få fram ärendet litet tidigare — de hade ändå regeringsmakten under rätt många år, även efter 1973. Nu redovisas det i reciten om företagsböterna att ärendet är under övervägande i justitiedepartementet och att man där skall utarbeta ett förslag till lagtext i frågan. Det betänkande som finns avses därefter, jämte lagförslag, bli remissbehandlat i sedvanlig ordning. Vad finns det att anmärka mot detta? Ingenting, såvitt jag kan förstå. Det är den normala arbetsgången i regering och riksdag att remissbehandlingen får bli utslagsgivande för hur snabbt man kan ta fram ett ärende. Skillnaden mellan oss, herr Nygren, är att ni socialdemokrater säger att förslaget ovillkorligen skall komma under 1979, medan vi andra låter remissbehandlingen bli utslagsgivande för när vi räknar med att det skall komma fram. Jag kan inte riktigt förstå —i varje fall ger inte justitieutskottets betänkande något underlag för sådana funderingar — att frågan skulle behöva läggas till den kriminalpolitiska beredning som redovisas och därigenom kanske försenas. Såvitt jag förstår är det ett typiskt isolerat ärende, som är av just den beskaffenhet som justitieutskottet anför när utskottet understryker att tillkomsten av en kriminalpolitisk beredning inte får leda till dröjsmål med genomförandet av angelägna och redan förberedda reformer. Vi talar i betänkandet också om att man hela tiden då den kriminalpolitiska beredningen arbetar skall vara uppmärksam på vad som kan brytas ut och bli föremål för förslag till riksdagen. Skillnaden mellan oss är obetydlig, och jag tycker inte att man skall utmåla den som alltför stor. Det är faktiskt bäst om lagstiftningsåtgärderna på det kriminalpolitiska området kan beslutas i enighet här i riksdagen på grundval av samstämmighet i det allmänna rättsmedvetandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! En meningslös reservation kallade utskottets ordförande den socialdemokratiska meningsyttringen. Det här är ingen meningslös utan en mycket angelägen reservation. Den är en klar markering av de krav som vi vid olika tillfällen har framfört om att riksdagen skall gå över från vackra ord om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten till att också kräva åtgärder och förslag från regeringens sida. Herr Lidgard frågade varför inte något förslag om företagsböter kom mellan åren 1973 och 1976. Det kan ju ha sin förklaring i att man under de åren väntade på den kartläggande undersökning som vi nu fått och som vi menar bör ge tillräckligt underlag för ett snabbt handlande ifrån regeringens sida. Jag tycker att det nu finns skäl för riksdagen — och där skiljer sig vår uppfattning och de borgerligas — att kräva åtgärder. Nu har vi många förslag framme, och nu är det inte någon fortsatt översyn och utredning som krävs, utan nu är det en bestämd vilja att gå från undersökning till åtgärder som vi från riksdagens sida måste uttala oss för. 89 Herr Lidgard säger att det inte finns någonting i utskottets skrivning som säger hur det skall bli med den fortsatta hanteringen annat än att remissbehandlingen skall avvaktas. Och sedan säger han: Vi räknar med att det skall komma fram förslag. Är det en viljeinriktning som herr Lidgard är belåten med? Det är en menlöshet som präglat alla de ställningstaganden som riksdagen tidigare gjort, där vi haft dessa klara motsättningar mellan de borgerliga och socialdemokraterna om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Jag anser att det här är helt i linje med de delade meningar som vi haft i de två tidigare debatterna i år omkring dessa frågor.
Herr talman! Det betänkande som vi talar om, Företagsböter, kom i höstas. Enligt direktiven för utredningen skulle det göras en kartläggande undersökning rörande behovet av en reformering av gällande system i fråga om bötesstraff och ekonomiska sanktioner i övrigt. Det fanns i direktiven ingenting om att lagtext skulle utarbetas av utredningsmannen. Vill man ha fram ett sådant här ärende till remissbehandling måste det kunnaååtföljas av någonting mer påtagligt för remissorganen att yttra sig över. Och det mer påtagliga är en lagtext. Någon måste alltså utarbeta en sådan, och det är rimligtvis inom justitiedepartementet som detta skall ske. Varken herr Nygren eller jag kan bedöma hur pass svårt det är att utarbeta ett förslag till sådan lagtext. Men vi vet att det kommer att ske, och vi vet att remissbehandling skall ske. Och vi vet, herr Nygren, att i det helt övervägande antalet fall då förslag lagts fram och lagtexter utarbetats, får vi också en redovisning hit till riksdagen i form av ett förslag, även om det för allt i världen någon gång också händer att betänkanden skjuts sönder under remissbehandlingen och att en fråga får tas upp på nytt — men det är inte det vanliga.
Herr talman!

Det är stor skillnad mellan de uttrycken och mellan de viljeinriktningar som de uttrycken ger besked om. Och detta ligger helt i linje med tidigare resonemang i den här kammaren om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Läget i den lilla mellanamerikanska staten Nicaragua har uppmärksammats mer än eljest de senaste åren. Det är välbekant sedan interpellationer besvarades här i fjol av dåvarande utrikesministern Karin Söder. Det har också förekommit ganska mycket material i pressen, särskilt under sommaren, och även program i TV, som har belyst förhållandena. Det finns kanske inte någon större anledning att ytterligare rekapitulera bakgrunden. Den finns utförligt beskriven i vår motion och har också tagits upp i utskottsbetänkandet. Jag instämmer i stort sett i själva beskrivningen med några enstaka undantag. Det är inte riktigt korrekt, som det står i utskottets betänkande på första sidan, att oppositionen har ökat och tagit sig uttryck efter 1977, då USA drog tillbaka sitt militära och ekonomiska stöd. Det faktiska förhållandet är att oppositionen har enats och gått emot diktatorn Somoza och hans regim långt tidigare. Den första samlade aktionen skedde i samband med den stora jordbävningskatastrofen, redan 1972, som vi också har framhållit i vår motion. Då sattes en stor internationell hjälpaktion i gång för att hjälpa staten Nicaragua och framför allt befolkningen i huvudstaden Managua, som hade förstörts till nästan 100 96. Hela denna stora hjälpinsats från både Europa och USA kom aldrig fram till dem som skulle ha behövt den utan regimens företrädare stoppade medlen i egna fickor. Det är från den tidpunkten — början av 1970-talet — som den enade oppositionen har trätt fram. Bl. a. tog katolska kyrkan klar ställning emot Somoza. Och flera andra grupperingar ganska långt ut till höger på den borgerliga kanten insåg att läget var ohållbart. I valet 1974, som genomfördes med vanligt valfusk, lyckades dock diktatorn Somoza trolla sig kvar och fram emot 1977 hände i stort sett ingenting, utan det fortgick som förut. Följderna av den stora jordbävningskatastrofen rättades inte till, någon hjälp kom inte ut till folket, och oppositionen växte och blev alltmer besvärande. Den blev också besvärande för USA. När man läser utskottets betänkande kan man få den uppfattningen att det var USA:s tillbakadragande av hjälp 1977 som satte i gång oppositionen. Det är helt felaktigt. USA var tvunget att ta ställning i den här frågan — antingen för oppositionen eller för diktatorn. Det var en besvärande situation för USA:s regering och president Carter, därför att Nicaragua framför alla andra sydamerikanska och mellanamerikanska stater har varit USA:s egen lilla bakgård. Men man kunde inte blunda för förhållandena längre, och det var därför beslutet fattades 1977. Läget blev ohållbart — med allt tal om mänskliga frioch rättigheter från Carterregimens sida samtidigt som man stöttade en sådan regim som Somozas. Det är den riktiga bakgrunden, vilket jag tycker att utrikesutskottet mycket väl kunde ha angett i stället för att göra den här bugningen för USA, som inte är korrekt. Det är inte heller enbart fråga om den amerikanska staten eller USA:s regering, utan den stora rollen spelas av de stora bolagen, framför allt United Fruit, som har stora bananodlingar i Nicaragua liksom i alla andra småstater i Mellanamerika och som aktivt understött och hållit Somoza under armarna. Det är den internationella bakgrunden. Jag och mitt parti tycker att de svar vi fick på vår interpellation förra riksdagen av dåvarande utrikesministern Karin Söder var mycket positiva. Vi anser också att utskottets skrivning i dag är positiv. Man är fullt på det klara med vilken ställning regimen i Nicaragua har, att den helt och hållet bygger på våld och att den inte har något som helst stöd i några befolkningsgrupper utom en liten överklass. Det är alltså tydligt att det finns en brett förankrad uppfattning även här i Sverige om dessa förhållanden. Det är bra. Utskottet hänvisar i betänkandet till de amerikanska staternas interna organisation, som tillsatt en grupp för att utreda förhållandena i Nicaragua. Utskottet hoppas att man skall finna en lösning. Det hoppas självfallet alla — även vi i vpk. Men vi skulle vilja framhålla att det är nödvändigt med fortsatt uppmärksamhet på vad som händer i Nicaragua. Regeringen bör tillvarata alla möjligheter att agera mera aktivt i FN och kanske också i andra organ. Det är också tillfredsställande att så mycket hjälp har avsatts, framför allt via internationella organisationer som Röda korset och Frikyrkan hjälper. Det är positivt. Det finns, som alltid i sådana här fall, ett stort flyktingpro Nr 48 blem. Många nicaraguaner har fått ta sin tillflykt till grannländerna, framför allt Costa Rica, och behöver hur mycket hjälp som helst. Det är också bra att pengar till det har beviljats. I likhet med utskottet hoppas vi att Nicaragua skall gå mot ett mera demokratiskt styrelsesätt, men vi vill samtidigt framhålla att Sverige bör gripa alla tillfällen att i FN och andra internationella organisationer aktivt påverka utvecklingen. Jag har inget yrkande, utan anser att utskottets skrivning med anledning av sd, vår motion är positiv.

Herr talman! Det är uppenbart att stor enighet råder när det gäller bedömningen av regimen och situationen i Nicaragua. Det är en brutal regim som härskar där, och den har i årtionden tämligen ostört kunnat driva sin smutsiga politik av våld och korruption. Sedan 40 år styrs landet av den beryktade familjen Somoza i en hård diktatur, som har kostat tusentals människor livet. Jag interpellerade i oktober i fjol dåvarande utrikesministern Söder om förhållandena i Nicaragua, bl.a. för att lyfta fram den tragiska situationen där och söka skapa ett svenskt intresse för densamma. Jag tror att det var första gången som situationen i Nicaragua togs upp här i riksdagen. Jag studerade då också bl.a. de vittnesmål som framlades för den amerikanska kongressen. Där framstod våldet och förtrycket i all sin hemskhet. Man fick där också belägg för — något som också Oswald Söderqvist tog upp — hur Somozaregimen verkligen missbrukat de biståndsmedel som landet fått för uppbyggnad av huvudstaden Managua 1972. Uppenbarligen tjänar den förda politiken främst syftet att främja familjen Somozas egna intressen.

Det var väl många som hoppades att striderna i somras skulle leda till Somozas fall. Så blev det tyvärr inte, men fortfarande finns en betydande opposition i Nicaragua. Utskottet redovisar detta närmare, och det finns kanske inte anledning att gå in ytterligare på det. Det är bra att vi har en samstämmig uppfattning. Därmed kan vii riksdagen slå fast att vi har en negativ syn på regimen och hoppas på en demokratisk samhällsutveckling i Nicaragua. Det finns väl också anledning för oss att hoppas att den medlingskommission som är tillsatt inom OAS skall ha förmåga att på en fredlig väg bemästra situationen. Jag håller också med Oswald Söderqvist om att det är viktigt att vi i Sverige följer utvecklingen och ser vad vi från vårt håll kan göra.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

Herr talman! Den motion nr 1017 som jag väckt tillsammans med min partikamrat Alf Lövenborg avslutas med fem yrkanden. Utrikesutskottet har mer eller mindre utförligt behandlat samtliga yrkanden. Kvantitativt sett är det ett betänkande som jag borde vara nöjd med. Tyvärr har utskottet som utgångspunkt använt den mycket seglivade myten om att det ”sedan århundraden rått motsättningar” mellan grekcyprioter och turkcyprioter och att den turkcypriotiska minoriteten förtryckts av grekcyprioterna. I själva verket är det just denna typ av argumentering som de skiftande turkiska regeringarna använt för att rättfärdiga den militära invasion som påbörjades sommaren 1974 och den militära ockupation som Turkiet alltjämt upprätthåller på 40 96 av Cyperns yta. De motsättningar som funnits har i själva verket aldrig varit motsättningar mellan två etniska grupper. Cyperns arbetare och bönder — den stora majoriteten av befolkningen — har i alla tider kunnat leva fredligt tillsammans i byar och städer. Oavsett om de varit grekcyprioter eller turkcyprioter har de i första hand varit cyprioter. Detta faktum, att hela befolkningen haft och har en nationell identitet, kommer alltför ofta bort i diskussionen om Cypern, och det skymtar endast otydligt förbi i utrikesutskottets betänkande. Jag vill erinra om att AKEL, förkortning för Cyperns arbetande folks progressiva parti, är det största partiet. Vid sista parlamentsvalet före fascistkuppen i juli 1974 och den turkiska invasionen fem dagar senare fick AKEL över 40 96 av rösterna. I detta parti har aldrig gjorts någon skillnad mellan turkcyprioter och grekcyprioter. I sitt inledande tal vid AKEL:s trettonde kongress den 25 april 1974, alltså mindre än tre månader före fascistkuppen och den turkiska invasionen, redogjorde partiets generalsekreterare Papaioannou utförligt för den komplicerade och farofyllda situation landet befann sig i. Om nationalitetsfrågorna sade han bl.a. följande: ”Låt oss inte glömma att också turkcyprioterna är underkastade de negativa konsekvenserna av den imperialistiska närvaron och det imperialistiska inflytandet och av detta skäl bör kämpa tillsammans med grekcyprioterna i den antiimperialistiska kampen. — — — Vårt parti är i sin egenskap av Cyperns arbetande folks parti engagerat i och försvarar alla de folkgruppers intressen som befolkar vår ö. Både till turkcyprioterna och de andra två små minoriteterna, armenierna och maroniterna, räcker vi en vänskapens och samarbetets hand.” Under de 82 år som Cypern var en brittisk koloni gjorde kolonialisterna vad de kunde för att ställa den ena folkgruppen mot den andra. När de 1960 tvingades erkänna landets självständighet, såg de till att den nya författningen innehöll element som tjänade samma syfte. Framför allt hade kolonialisterna villiga verktyg i de två fascistorganisationer som fanns på ön, den grekcypriotiska Eoka-B och den turkcypriotiska TMT. Utanför Cypern är det på många håll, även i Sverige, ett bortglömt faktum att dessa två terroristorganisationer först och främst inriktade sig på att mörda ledande framstegsvänner på den egna etniska sidan. Många turkcypriotiska fackföreningsmän, politiker och kulturpersoner, som arbetade för vänskap med den Nr 48 grekcypriotiska majoritetsbefolkningen, mördades av TMT-terrorister. Och många grekcyprioter, som på motsvarande sätt arbetade för vänskap med turkcypriotiska minoriteten, mördades av terrorister från Eoka-B. Ett av de mest kända exemplen är de två medlemmarna av AKEL:s centralkommitté, turkcyprioten Dervish Ali Kavazöglou och grekcyprioten Costas Mishlaöulis, som färdades i bil mellan Nicosia och Larnaca den 11 april 1965, då de besköts och dödades av turkcypriotiska terrorister. Mycket av den bakgrundsteckning som görs i utrikesutskottets betänkande stämmer alltså inte med cypriotiska realiteter. Talet om ”en territoriell uppdelning” av ön mellan grekcyprioter och turkcyprioter har följaktligen inte heller något stöd i cypriotiska realiteter. Fram till den turkiska invasionen den 20 juli 1974 levde cyprioterna i etniskt blandade samhällen, där befolkningen var mer eller mindre lika det nationella genomsnittet, dvs. omkring 80 96 grekcyprioter och 18 96 turkcyprioter, i alla delar av ön. De som verkligen förtryckte turkcyprioterna före ockupationen var den lilla grupp av turkcypriotiska kapitalister, som i likhet med marionettpresidenten Denktash skapade väldiga rikedomar genom att exploatera det arbetande folket. Situationen under ockupationen är givetvis inte bättre. Den beskrevs i den engelska tidningen Guardian den 27 maj i år som ”ett turkiskt helvete”. Den som använde detta uttryck var ingen mindre än Fazil Kuchuk, som var Cyperns turkcypriotiske vicepresident och ledare för den turkcypriotiska befolkningen tills han 1968 trängdes ut av Rauf Denktash. Den militära ockupationen och importen av tiotusentals nybyggare från Turkiet, därav ett stort antal asociala personer, har, sade han, ”gjort denna paradisiska ö till ett helvete”. Den enkla sanningen är att situationen är svår på den fria delen av ön, där 200 000 grekcyprioter lever som flyktingar, men att den är mångdubbelt värre för turkcyprioterna, som lever under ockupanternas och marionetternas terrorregim. Det är riktigt, som utrikesutskottet påpekar, att en ”viss skärpning i formuleringarna kan noteras i den resolution i Cypernfrågan som antogs av generalförsamlingen den 9 november i år”. För första gången används i en FN-resolution om Cypern formuleringen ”territorium ockuperat av utländska stridskrafter”. Men hittills har många resolutioner antagits med krav på att Turkiet omedelbart måste dra bort sina trupper från ön. Ingenting har hänt. Det var därför vi i vår motion yrkade på att Sverige — tillsammans med andra staters delegationer — skulle kräva att FN:s sanktionssystem utan dröjsmål träder i funktion enligt FN-stadgan, om Turkiets regering fortsätter att vägra att följa FN-resolutionerna. Vid omröstningen i FN:s generalförsamling den 9 november lade Sverige ned sin röst beträffande denna viktiga punkt. Direkta förhandlingar mellan autentiska representanter för de båda befolkningsgrupperna är givetvis nödvändiga för en slutlig lösning av Cypernproblemet, men utrikesutskottet använder felaktigt ett ord i singularis och bestämd form när det gör gällande att de är ”nyckeln till en slutlig lösning”. Cypernproblemet har skapats av krafter utanför Cypern. Nyckeln 96 till en lösning är att imperialisterna kan förmås att avveckla sina militära baser på ön, slutar att behandla Cypern som en strategisk bas, slutar att ge sitt stöd åt den turkiska ockupationen. Den fredsbevarande styrka som Sverige har på Cypern betraktas i allmänhet med sympati av befolkningen där. Men om de turkiska ockupanterna kan tvingas bort och de imperialistiska intrigerna kan tvingas upphöra, är den tid nära då grekcyprioter och turkcyprioter gemensamt kan ta itu med de bägge inhemska terroristorganisationerna och själva skapa fredliga förhållanden på den vackra och ständigt soliga ön i Medelhavet. Cyprioternas kamp för ett fritt och oberoende Cypern har ett starkt stöd även på fastlandet. Alla progressiva krafter i Grekland och i Turkiet har sedan 1974 krävt ett slut på den turkiska ockupationen och ställt sig solidariska med Cyperns kamp. Från utrikesdepartementet sändes den 27 november ett pressmeddelande av följande lydelse: ”På inbjudan av statsminister Ola Ullsten avlägger Turkiets statsminister Bälent Ecevit under senare delen av december officiellt besök i Sverige”. Jag hoppas att han är inbjuden hit för att regeringen med kraft skall understryka kravet på att den turkiska ockupationen av Cypern omedelbart upphör, att det blir ett slut på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna på republiken Cyperns område och att Turkiet äntligen redovisar de 2000 försvunna personernas öden. Jag yrkar bifall till samtliga fem punkter i motionen 1017.

Herr talman! Genom ett förbiseende vid justeringen saknar utrikesutskottets betänkande 1978 78:1017 om åtgärder med anledning av förhållandena på Cypern. Några kolleger har påpekat detta för mig. Där skall alltså stå apk. Utskottet har i sitt betänkande, precis som Rolf Hagel sade, visat på en något annorlunda bakgrund till de rådande svårigheterna på Cypern än vad motionärerna gjort i motionen och Rolf Hagel här i kammaren. Det har sedan sekler rått stora motsättningar mellan grekcyprioter och turkcyprioter, och något fredligt sammanlevande kan man inte tala om, vare sig före eller efter det att Cypern blev självständig republik. Jag tycker att Rolf Hagel litet motsade sig själv, eftersom han pekade på förekomsten av ett sådant fredligt sammanlevande och samtidigt betonade att bl.a. det brittiska väldet hade gjort vad det kunnat för att skilja kristna och muslimer åt. Det må vara att detta i så fall lyckades, men något fredligt sammanlevande kan man inte tala om. Redan snart efter det att staten bildades blev det blodiga sammandrabbningar mellan de två befolkningsgrupperna, som bl.a. resulterade i att turkcyprioterna sedan dess inte deltagit i vare sig regeringseller parlamentsarbetet. Vad som sedan hände 1974 känner vi alla till, och jag skall inte här relatera den så nära i tiden liggande bakgrunden till dagens situation, en situation som innefattar mänskligt lidande för alla dem vars anhöriga försvunnit och för dem som lever i flyktingläger och måst lämna sina hem och sin bygd. Det rör Nr 48 sig om ett par hundratusen på en ö vars invånarantal är ca 650 000. Det är riktigt, att i motionen ställs fem olika yrkanden. Alla innebär förslag till svenska åtgärder i syfte att ge ett starkare internationellt stöd till grekcyprioterna. Herr talman! Man kan kanske, när man läser motionen, få den uppfattningen att Sverige ingenting gjort i det avseendet, och det är fel. Cypern har ända sedan den turkiska invasionen varit ett ständigt återkommande och betydelsefullt ärende i Förenta nationerna och dess säkerhetsråd, och Sverige har i dessa sammanhang agerat aktivt. Redan 1974 antog generalförsamlingen utan omröstning en resolution, i vilken bl.a. alla stater anmodades att respektera Cyperns suveränitet, självständighet, territoriella integritet och alliansfrihet. Det är också riktigt, att resolutionen har återkommit åren därefter och i år har den skärpts betydligt. Man kan kanske påstå att formuleringarna i år är så starka att man kan utläsa — även om inte direkt — konkreta krav på säkerhetsrådet. Sverige uttryckte i ett tal, med anledning av resolutionen, en förhoppning om att den lösning vi vill skall komma till stånd skall bygga på kraven i resolutionen från 1974, som då godtogs av alla berörda parter och också av säkerhetsrådet. I det svenska anförandet betonades även att förekomsten av FN-trupper på ön i och för sig inte fick verka som en ursäkt för inaktivitet i sökandet efter en politisk lösning, och efter vad som försports kan det finnas goda skäl för ett sådant uttalande. När man talar om sanktioner får man uppfattningen att det på något sätt skulle gå att tvinga den ena parten till eftergifter. Det är alldeles riktigt att en samlad världsopinion skulle vilja göra detta, men de medel som Rolf Hagel här föreslår kan faktiskt komma att få exakt motsatt effekt. Situationen på Cypern i dag är så gott som låst. De två parterna har under det senaste året inte ens förhandlat. Skälen kunde —det förvånade mig att Rolf Hagel inte nämnde detta — ha varit osäkerheten om den amerikanska kongressen skulle häva vapenembargot mot Turkiet, men det har också varit en övertygelse hos bägge parter om att den andra partens villkor, så som de presenterats, är helt oacceptabla. När vapenembargot hävdes — låt vara med vissa villkor — utlöste det självfallet en berättigad och stor misstämning bland grekcyprioterna. Det är också bakgrunden till den skärpning som årets FN-resolution ger uttryck för, och resultatet har blivit att agerandet i Förenta nationerna under hösten kan och bör uppfattas som en viss framgång för grekcyprioterna, som helt naturligt är känsliga för den internationella opinionen och även i hög grad beroende av stöd från denna. Säkerhetsrådet har också på Cyperns initiativ tagit upp frågan, men det senaste beskedet jag fått går ut på att man av procedurskäl har bordlagt behandlingen av den. Problemen på Cypern kan bara på ett enda sätt bringas till lösning, och det är genom en överenskommelse mellan berörda parter. Det må vara att de olika parterna redan före 1974 levde spridda över hela ön, men verkligheten är 98 i dag annorlunda. Jag anser att det är fullständigt orealistiskt att tro att man inte i framtiden måste välja det nu aktuella förslaget nämligen bikommunala förhandlingar och en federal stat med ganska mycket självstyrelse åt de två delstaterna. Alltför starka resolutioner eller hot om sanktioner kan få en motsatt effekt mot vad som avsetts. Det kan helt enkelt göra motparten mer oförsonlig i de förhandlingar som är nödvändiga. Jag skall här inte ta upp några av de andra punkter eller krav som ställdes i motionen — det gällde Rysslands krav på sammankallande av en internationell konferens och det gällde godkännande av pass eller resehandlingar från den marionettregering som fungerar i den turkcypriotiska delen. Rolf Hagel har förklarat sig vara nöjd med utskottets uttalande i de frågorna, och jag vill gärna säga till honom att vi har behandlat dem utförligt och noggrant. Jag skulle i alla händelser vilja komma med ett tillägg, genom att redovisa vad som hänt efter det att utskottet justerade sitt betänkande. I International Herald Tribune för en vecka sedan fanns en artikel som bekräftade ett rykte som tidigare hade cirkulerat i FN-sammanhang, nämligen att amerikanarna till berörda parter har överlämnat en plan som grund för återupptagandet av förhandlingar mellan grekcyprioter och turkcyprioter. Enligt artikeln har Greklands regering funnit det amerikanska initiativet vara positivt och till hjälp, men i övrigt har ännu inga reaktioner kommit fram. Det amerikanska förslaget är heller inte detaljerat, men det tar upp såväl de territoriella som de konstitutionella aspekterna. Det bygger i huvudsak på resultaten från mötet mellan president Makarios och Denktash, 1977. Även om dessa förhandlingar inte ledde till några konkreta resultat enades man dock om riktlinjer för att återuppta förhandlingar om en oberoende, alliansfri, bikommunal och federal republik. Turkcyprioterna måste självfallet återlämna en del av den mark de ockuperat. Resultatet blir antagligen en federal stat med två delstater. Någon inblandning av främmande makt skall självfallet inte förekomma. Vi vet inte nu om det kan komma ut något av det amerikanska förslaget. Till sist måste ändå en lösning bygga på kompromisser från båda sidor — såsom förhållandena nu är och med tanke på att de har rått så länge. Hur skall då en sådan åstadkommas? Jag har inte lösningen, och det har inte Rolf Hagel heller. Den grekcypriotiska regeringen vill inte mista sin nuvarande självständighet och sin internationella ställning och vill inte ha någon form av samarbete med turkcyprioterna. De skulle då kunna tvingas att på olika sätt ge ekonomiska bidrag och förmedla bistånd från olika organisationer till den hårt nedslitna ekonomin i den turkcypriotiska delen. Turkcyprioterna vill inte — oavsett vad Rolf Hagel säger — avstå något territorium, vill inte dra tillbaka trupper ytterligare och är rädda för att bli beroende av grekcyprioterna. Troligen eftersträvar de en form av autonomi och faktisk delning av ön, som vore ytterligt beklagansvärd.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
Herr talman! Fru Sundberg och jag hamnar på olika ståndpunkter, och det är i och för sig inte på något sätt förvånansvärt. Det beror nämligen på att vi har så otroligt olika utgångspunkter när det gäller orsaken till situationen på Cypern. Jag menar att det inte finns någonting i detta folks historia som tyder på etniska motsättningar, som det påstås här. Motsättningen är dikterad av utländska intressen och kan inte lösas genom att man klarar upp situationen mellan grekoch turkcyprioter. Det är framför allt det jag vill peka på när jag säger att det är fel att nyckeln till denna situation är att dessa två grupper sätter sig ner och diskuterar. Detta är en krissituation som har uppstått och inspirerats av utländska intressen — och som nu upprätthålles av samma utländska intressen. Det var också det jag menade när jag sade att man måste sluta att betrakta området som en strategisk punkt i det kalla kriget. Det är så att säga den grundläggande skillnaden i vårt sätt att betrakta problemet. Jag godkänner alltså inte historieskrivningen att det skulle finnas någon inbyggd motsättning mellan dessa två folkgrupper. Att det där liksom i alla kapitalistiska länder finns klassmässiga motsättningar, det är en helt annan frågeställning, men det har inte med etniska motsättningar att göra.
Herr talman! Den stora skillnaden mellan mitt och Rolf Hagels resonemang här gäller nog inte bara den historiska bedömningen, utan den gäller än mer vårt sätt att försöka få fram lösningar på de nu aktuella problemen. Situationen är som den är på Cypern; motsättningarna är där, och för att: kunna åstadkomma den utveckling som Rolf Hagel och jag är eniga om måste man utgå från situationen som den är i dag. Man kan inte spekulera i vad som åstadkommit detta, vad som hände för 60, 70 eller 100 år sedan. Det kan historikerna göra, men politikerna måste komma fram till en möjlighet för parterna att genom regelrätta förhandlingar lösa de problem som berör praktiskt taget varje invånare på Cypern.

Herr talman! Efter att ha läst utskottets betänkande över motionen vill jag säga att jag finner att utskottet i stort sett har en positiv syn på de i många avseenden allvarliga Cypernproblemen. Det är värdefullt att vi kan notera en stor samstämmighet inom den svenska politiken i vad avser Cypernfrågan. Det är ett faktum att halva denna ö, som för 18 år sedan blev en självständig nation, sedan fyra och ett halvt år tillbaka är ockuperad till arealmässigt 40 96 av främmande, dvs. turkiska, trupper. Detta har fördömts av FN, men situationen har ändå inte ändrats. Det är inte bra för världsorganisationen att ” dess beslut och rekommendationer ignoreras, och att sådant sker är inte 100 mindre anmärkningsvärt för att det gäller frågor som berör en liten svag nation. Alla åtgärder för att få FN-besluten verkställda måste prövas, och jag Nr 48 tycker mig också kunna utläsa den uppfattningen i utskottets betänkande. I ett avseende tvingas jag emellertid ställa en fråga till utskottets talesman Ingrid Sundberg. I slutet av betänkandet behandlas frågan om utfärdandet av pass för den självutnämnda turkiska republiken på ön. Där talas det om att Sverige har tillämpat vissa passbestämmelser tidigare när det gäller Tyska Demokratiska Republiken och Demokratiska Folkrepubliken Korea ”under den tid då Sverige ännu inte erkände dessa stater”. När jag läste detta efter den mycket positiva skrivning jag läst tidigare blev det något av en kalldusch. Man kan ju få intrycket att Sverige tänker erkänna den turkiska delen av ön som en självständig stat. Jag skulle vilja ha ett klarläggande av utskottets talesman på den punkten. Jag vill ha belagt att det inte finns några som helst avsikter att från svensk sida erkänna en politisk delning av Cypern.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att man måste se till den konkreta situationen för att kunna lösa ett problem. Men naturligtvis måste man alltid också se till vad som är orsaken till problemet. Jag protesterar på det bestämdaste mot att orsaken till problemen på Cypern skulle vara historiskt betingad av motsättningar mellan turkcyprioter och grekcyprioter. Det är icke för någon i dag obekant vilken roll USA spelade 1974, när man på Cypern gjorde sig fri från Makarios. Det är heller inte obekant vilken roll USA har spelat därefter — brytandet av vapenembargot var nästa steg. Om man tror att man kan lösa de här problemen genom att sammanföra turkar och cyprioter, och om man inte ser det stormaktsspel som har drabbat det cypriotiska folket så otroligt hårt, gör man det mycket lätt för sig. Detta utesluter naturligtvis inte att det också har skapats en situation som gör att de två grupperna måste sätta sig ned och diskutera. Jag vill emellertid slå fast att det som här sagts icke är den grundläggande orsaken. Tyvärr tycker jag att man i betänkandet kan skönja den felaktiga inställningen, eftersom det talas om motsättningar sedan flera århundraden tillbaka. Detta är inte en riktig historieskrivning. Arbetare och bönder har levt sida vid sida under många år. Därefter har det emellertid skapats problem. Men då måste man gå till roten av det onda. Det borde, enligt min mening, utrikesutskottet ha gjort när det beskrev situationen och inte försökt att smyga sig bakom den litet oantastliga ståndpunkten, som ingen kan kritiseras för: ingen bär skuld, det är bara så att det plötsligt uppstått traditionella motsättningar. Detta är felaktigt.
Herr talman! Helt naturligt har Rolf Hagel och jag olika uppfattning i det här fallet. Det är inte bara aktuellt med förhandlingar mellan de båda parterna.

Jag vill emellertid säga ifrån att utrikesutskottet självfallet inte har någon som helst avsikt att göra någonting sådant. Normalt har vårt land diplomatiska förbindelser med andra länder, och då uppstår inget problem när det gäller utfärdande av pass eller godkännande av olika resehandlingar. Det är relativt få länder med vilka vi saknar sådana förbindelser. Här har alltså DDR och Korea tagits upp som exempel. Senare har vi erkänt dessa länder, varefter de har kommit att inlemmas i samma regelsystem som det som gäller för alla andra länder med vilka vi har diplomatiska förbindelser. Självfallet får man icke dra en sådan parallell att det förhållandet att vi nu godkänner sådana här resehandlingar, dock med viseringstvång, på något sätt skulle innebära att vi i ett senare skede skulle godkänna den turkcypriotiska marionettregeringen.

Herr talman! Frågor rörande nya övningsoch skjutfält för militära ändamål är ofta föremål för intensiv debatt. De flesta inser att markområden behövs för övning av värnpliktiga och befäl, men när det gäller ställningstaganden till bestämda markområden går meningarna vitt isär. Som regel har frågor om markförvärv för armén genomgått långa och mångomfattande utredningar före det slutliga avgörandet i riksdagen. Trots detta är det ofta så att meningarna även vid riksdagsbehandlingen är mycket delade om var ett övningsoch/eller skjutfält skall placeras. I försvarsutskottets betänkande nr 9 behandlas frågan om nytt övningsoch skjutfält för Värmlands regemente, frågan om ett nytt skjutfält för Skövde garnison samt konsekvenserna av att nöjaktiga övningsbetingelser för pansar ej synes kunna skapas på Gotland. I fråga om övningsoch skjutfält i Värmland är enigheten stor mellan myndigheterna, regeringen och utskottet. Fältet avses bli anordnat vid Horssjön ca 50 km norr om Karlstad. I fråga om utbildningsmöjligheter för pansar m.m. på Gotland pågår utredning. Med anledning av motionen 13 av Torsten Gustafsson och Per Axel Nilsson uttalar utskottet att utredningsunderlaget bör breddas. Utskottet förordar inte någon viss lösning men anser att man under utredningsarbetet inte bör utesluta att pröva lösningar av det slag som anges i motionen 13. När det gäller nytt skjutfält för Skövde garnison är oenigheten stor. Folkpartiets ledamöter i försvarsutskottet har övergett trepartiregeringens förslag om att skjutfältet skall förläggas till Bjärsjö och ansluter sig till socialdemokraternas mening att mark för skjutfältet skall köpas i det s.k. Vreten mindre-området. Av handlingarna i detta ärende framgår att lokala och regionala instanser varit helt eniga om att Skövde garnison behöver ett nytt skjutfält. Men sedan är den lokala och regionala enigheten slut. Samförstånd har inte kunnat nås om var skjutfältet bör ligga. Militären har hävdat att både Bjärsjöoch Vretenalternativen är godtagbara som skjutfält, men att närheten till Vreten gör detta alternativ bättre. Det bör dock framhållas att även Bjärsjö är närbeläget — det ligger på ca 17 km avstånd. T. ex. I 2:s nya övningsoch skjutfält, som vi beslutar om i dag, ligger omkring 50 km från I 2:s kaserner i Karlstad. I de flesta fall när försvaret måste ha mer mark är det stora arealer god jordbruksoch skogsmark som köps, helt enkelt därför att det saknas godtagbara alternativ. Men så är inte fallet när det gäller Skövde. I fråga om skjutfält till Skövde garnison finns ett alternativ, Bjärsjö, där arronderingen är dålig, arealen impediment är stor och både berörd åkerareal, som endast omfattar 30 hektar, och berörd skog är i låg produktionsklass. Lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsens majoritet i Skaraborgs län anser att de stora skillnaderna i fråga om jordbruksmark och skogsmark medför att Bjärsjö bör väljas för skjutfältet. Propositionen från trepartiregeringen och reservationen från moderater och centerpartister i 105 Nr 48 försvarsutskottet förordar alternativet Bjärsjö. Onsdagen den Det har från flera håll och med mycket skiftande argument sagts att 6 december 1978 Bjärsjöområdet är betydelsefullt ur naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen i Skaraborgs län hävdar att naturvårdens intressen i rimlig utsträckning kan tillgodoses även om området nyttjas som skjutfält. De från naturvårdssynpunkt betydelsefulla områdena ligger inom det s.k. riskområdet i skjutfältets utkanter. Enligt länsstyrelsen visar erfarenheter att värdefull natur inom skjutfälts riskområden ofta blir bättre skyddad än på andra håll. Det har också framhållits att i Skaraborgs län har naturvårdsintressena i Tiveden och kring Hornborgasjön förtur i fråga om naturvårdspengar som kan tilldelas länet. Vem skall betala för naturvården inom Bjärsjöområdet? Är det staten, kommunen eller berörda markägare? Anmärkas kan att även om beslutet blir att Vreten mindre skall bli skjutfält kommer nuvarande skjutplats i Bjärsjöområdet, som omfattar sammanlagt 530 hektar, att finnas kvar. Herr talman! Slutligen vill jag säga något om frågan om ersättningsmark. Många markägare som genom tvångsåtgärder nödgats avstå mark till staten önskar förvärva ersättningsmark, helst i samma bygd. Det är angeläget att myndigheterna är positiva till sådana önskemål. Lantbruksnämnderna bör aktivt medverka när det gäller frågor om ersättningsmark. Lämplig domänmark bör även kunna nyttjas. Domänverkets markinnehav är stort och växande. Under perioden 1970-1975 ökade domänverkets areal med 68 000 hektar, och domänverket äger nu över 4 100 000 hektar mark, övervägande skogsmark. Den socialdemokratiska motviljan mot att även statlig mark skall kunna utnyttjas som ersättningsmark när staten för försvarets räkning inköper mark av enskilda är omöjlig att förstå ur saklig synpunkt. Det måste vara socialistiska idéer om att staten skall äga all mark som väglett socialdemokraterna. Herr talman!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

Herr talman! Skjutfältsfrågorna tillhör inte de lättare avgörandena. Praktiskt taget alla är eniga om neutralitetspolitiken. Nästan alla är eniga om att den förutsätter ett försvar. Alla förstår att försvaret behöver övningsmark. Men när det gäller att bestämma vilken mark som skall ställas till förfogande för ändamålet är det regel att meningarna bryts mot varandra. Det hör till undantagen att det går så smärtfritt som det tycks göra vad gäller att tillgodose I2:s behov av ett nytt övningsoch skjutfält i Karlstadstrakten. Det i föreliggande proposition föreslagna fältet vid Horssjön ca 5 mil norr om Karlstad har accepterats av såväl militära myndigheter som länsstyrelse och berörda kommuner, och då är det lätt för utskottet att ansluta sig. För Gotlands del skjuts det på problemet. Där har frågan om pansarövningsfält varit aktuell länge. Men trots att försvarets fastighetsnämnd har 106 hållit på att utreda den sedan decenniets början, har den regering som lagt fram propositionen inte kunnat göra ett val mellan alternativen. Martilleoch Homaalternativen, som fastighetsnämnden har bedömt som de enda godtagbara alternativen, har avvisats av kommunen och länsstyrelsen, som däremot menar att det är möjligt att förbättra övningsförhållandena för P 18 genom att utvidga Toftafältet och omdisponera verksamheten där. Det kan, enligt den uppfattning som trepartiregeringen anmälde i propositionen, bli nödvändigt att finna en annan försvarssammansättning på Gotland om det inte går att finna godtagbara övningsbetingelser. Ytterligare belysning av problematiken har ansetts erforderlig, och uppdraget att ytterligare se över frågan har gått till ÖB. Torsten Gustafsson i Stenkyrka och Per-Axel Nilsson i Visby drar i en motion en lans för fosteröns intressen. De tar bl.a. upp en tanke som har väckts av de centrala personalorganisationerna om att också Toftalösningen skall få belysas vid denna nya översyn. Det må ske till priset av sänkta utbildningsmål för pansarbataljonerna. Men stridsvagnsutbildningen vill de ha kvar på Gotland, och de vill behålla i varje fall nuvarande försvarskraft i både kvalitativt och kvantitativt avseende. Utskottet anser att de lösningar som angetts i de två gotlänningarnas motion inte bör uteslutas under utredningsarbetet och föreslår därför att regeringen ges till känna att beslutsunderlaget bör breddas på föreslaget sätt. Och så är jag då framme vid Skövde. Även om många goda krafter på ort och ställe också där har enat sig om ett förslag, råder inte total enighet, som i Karlstadsfallet, och det går inte heller att som för Gotland skjuta problemet framför sig. Ett stöd för en tanke som framförts därom — i en motion — vann i slutvarvet inget gehör i utskottet trots att det hade sina vapendragare tidigare. Jag vill ge de Skaraborgsriksdagsmän som tagit konsekvenserna av sitt vaktslående om Skövde som militär centralort och av sin kamp för att vinna dit de militära skolorna ett erkännande för deras ställningstagande i denna fråga. Skövde garnison omfattar i dag, förutom militärbefälhavaren i Västra militärområdet och vissa andra regionala m.fl. myndigheter, Skaraborgs regemente, Livregementets husarer, Göta trängregemente, pansartruppsskolan och arméns underhållsskola. Enligt beslut av riksdagen skall ytterligare tre militära skolor flyttas till Skövde, nämligen arméns kompaniofficersskola, pansartruppernas kadettoch aspirantskola och trängtruppernas kadettoch aspirantskola. Vidare läggs utbildningen vid förbandet K 3 om till utbildning av jägarbataljon, vilket innebär viss utökning av värnpliktskontingenten m.m. Fullt utbyggd beräknas garnisonen ha 1 600 anställda, 450 elever i olika skolor, 2 000 värnpliktiga i grundutbildning och 5 000 värnpliktiga som årligen genomgår repetitionsutbildning. Att denna ansamling av militär verksamhet ställer vissa krav — och skapar problem i kontakterna mellan militära och civila samhällsfunktioner — inser alla. Skjutfältsoch även övningsfältsbetingelserna är otillräckliga och blir det än mer när skolorna kommer på plats. Behovet av ytterligare mark för garnisonen har starkt understrukits av försvarets fredsorganisationsutredning. Nr 48 Två alternativ har stått till förfogande för bedömning, Bjärsjö på Södra Billingen, där det redan nu finns en skjutplats på 17 km avstånd från Skövde, och Vreten, som ansluter direkt till garnisonens övningsfält. Det sistnämnda har i sig två alternativ: Vreten större och Vreten mindre. Eric Krönmarks proposition är skriven på ett sätt som i ett avseende påminner om en god detektivroman: man kan inte ana slutet. Uppläggningen är sådan att man tror att resonemanget skall leda fram till ett förslag om Vreten, men det blir Bjärsjö. Flera skäl har vägts mot varandra, och man vet ju hur det var med intressefördelningen i den Fälldinska regeringen. Sakintresset talar redan från början entydigt för Vreten. Den omedelbara anslutningen till garnisonen och möjligheten att använda skjutfältet också som övningsfält är starka skäl för ett val av Vreten. Övningsfältet behöver också utökas, och den frågan förblir olöst vid ett val av Bjärsjöalternativet. Mot att ta Bjärsjö på Södra Billingen i anspråk talar starka naturvårdsintressen. Platsen bildar tillsammans med Valle härad och Hornborgasjön en naturenhet som tillsammans med elva områden i Norden har valts ut som värda att bevara som naturreservat. De naturvårdande myndigheterna har vänt sig starkt mot förslaget. Jag måste här ge ett erkännande till förre försvarsministern. Han har inte gått minsta motståndets väg. Han har inte bortsett från problemen. Det finns förslag i propositionen om att vägar och branddammar skall byggas inom fältets riskområde. Man vet ju att mossar är rätt farliga i sådana här sammanhang -— på några platser här på jorden har vi sett decennielånga eldsvådor som man inte fått bukt med. Här har Krönmark inte gjort det lätt för sig utan har — när han bringades att gå på Bjärsjöalternativet — klart sagt ifrån att sådana här anordningar, som just spolierar naturområdet, måste komma till. På den andra sidan avvisar lantbruksmyndigheterna från sina utgångs Det större Vretenalternativet skulle göra starkt intrång på värdefull åkermark, och det har därför inte kommit att inta någon framträdande plats i resonemanget, åtminstone inte sedan riksdagen genom försvarsutskottet kommit in i bilden. Regeringen avvisar det också. Det vore grymt att beteckna alternativet Vreten mindre som en ideallösning — det innebär ändå att människor måste flytta från sina hem och att utkomstmöjligheter drabbas. Visserligen sker det i liten utsträckning för att vara en skjutfältslösning, men hos några efterlämnas naturligtvis ändå sår. Det är en reaktion som utskottet har förståelse för. Det sociala problemet undgicks inte heller, om Bjärsjöalternativet skulle väljas. Inom det området är elva personer bosatta. Hur militären än anstränger sig för att minska olägenheterna bullrar det, var man än skjuter. Så någon ideallösning är väl inte heller Vretenalternativet, men under frågans gång har argumenten för det blivit ganska kompakta. Försvarets fastighetsnämnd gick redan från början på alternativet Vreten 108 mindre. Kommunen tog inte ställning, och länsstyrelsen gick med en rösts övervikt på Bjärsjöalternativet. Men därefter — sent under behandlingsgången får man väl säga — trädde kommunen i kontakt med företrädare för de militära intressena och kom fram till en principlösning som utskottet har funnit klok och riktig. Den innebär ett bejakande av alternativet Vreten mindre. Heneområdet, som har bra bostadsmark, släpps av militären och får gå till kommunen. Det ges grönt ljus för en vägsträckning. Det s.k. intresseområdet får utgå. Med alternativet Vreten mindre förbinds därigenom ökade möjligheter att genomföra en långsiktig och rationell samhällsplanering inom Skövderegionen, samtidigt som alternativet ger en från försvarsmaktens synpunkt tillfredsställande och långsiktig lösning av frågan om ett skjutfält för Skövde garnison. ; Som i den gamla goda tiden — det är inte så vanligt i tider som dessa — är jag talesman för utskottsmajoriteten, och jag yrkar bifall till dess förslag på : punkterna 1 till 5. På punkten 6 yrkar jag bifall till reservationen 3. Vi socialdemokrater anser inte att domänverket skall utpekas — det är det som det är fråga om — som den markägare som skall avstå från mark. På vpk-motionen om tillsättande av utredning med uppgift att inventera och samordna försvarets markinnehav och markanspråk och om översyn av fastighetsnämndens organisation och ledning ber jag att få yrka avslag. Utskottet har här funnit att försvarets nuvarande markinnehav och det behov av ytterligare mark som FFU har bedömt föreligga fram till år 2000 är klarlagda. I det sammanhanget har utskottet också berört försvarets fastighetsnämnds organisation. Utskottet anser att det inte finns behov av särskild utredning för att inventera och samordna försvarets markinnehav och markanspråk. Försvarets fastighetsnämnds organisation och ledning är inte heller i behov av översyn. Den har genom sin sammansättning en god politisk förankring och bra överblick över de frågor som nämnden har att besluta i Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter utom den allra sista och avslag på alla motioner utom Torsten Gustafssons och Per-Axel Nilssons för Gotland och Gudrun Sundströms och Gunnar Richardsons för Skövde. Deras intentioner sammanfaller ju till stora delar med synsätt som utskottet anslutit sig till.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla och som rör försvarets markanspråk visar att det är svårt att klara av sådana frågor. De gäller ju inte bara militära skjutfält utan också bebyggelse och vägdragningar, och det blir då svåra ställningstaganden speciellt i den mån jordbruksmark är berörd. Det är också så att staten har ett litet övertag över kommunerna, eftersom dessa frågor ofta kopplas till försvarets fredsorganisation och därmed till sysselsättningen på orten. Det är ingen bra ordning att vi först fattar beslut i fråga om lokalisering och därmed sysselsättning och sedan ganska många år efteråt tar ställning till skjutfältsfrågor som är direkt kopplade till fredsorganisatoriska förändringar. En stor del av de markärenden som vi behandlar nu bygger på försvarets fredsorganisationsutrednings betänkande. Jag vill gärna återkomma till det, Nr 48 men först säga att FFU:s betänkande på flera punkter redan är inaktuellt. Den Onsdagen den koppling mellan FFU:s förslag och de aktuella problemen som ofta görs håller 6 december 1978 inte i alla stycken. När det gäller Värmland bör tilläggas att de första alternativ som där diskuterades var en ökning av Örnässkjutfältet och en del andra alternativ, innan man slutligen stannade för alternativet Horssjön. Det fält som nu föreslås har, som Bengt Gustavsson sade, mött begränsad opposition, och jag vill endast framhålla att det är viktigt att försvaret, så snart man löst problemet med markanskaffningen vid Horssjön, lämnar tillbaka det övningsfält som finns i Örnäs, så att man inte i onödan håller på mark man inte behöver. När det gäller Gotland föreligger inget förslag till markutvidgning. Det är viktigt att komma ihåg beträffande Gotland — främst Visbygarnisonens övningsproblem — att Visbygarnisonen disponerar ett relativt stort antal hektar i trakterna runt Visby. Det gäller först och främst övningsområdet på 540 hektar, det gäller domänmark på 640 hektar, det gäller mark i Tingstäde om 800 hektar och det gäller Tofta skjutfält på över 2 300 hektar. Totalt disponerar alltså Visbygarnisonen 4 300 hektar, och jag tycker att man skall ha det med i bilden när man diskuterar fortsatt utvidgning. Den förändring som utskottet har gjort med anledning av en motion från centerpartister och socialdemokrater på Gotland är mycket värdefull, tycker jag. Det finns också all anledning att lyssna på de krav som ställs i motionen, som också överensstämmer med de synpunkter som den centrala personalorganisationen framfört. Det bör också tilläggas att om man i utskottets betänkande även skulle ha tagit med det antal personer som berörs av de olika skjutfältsalternativen skulle det nog ha stått ännu klarare för kammarens ledamöter hur svårt det är att fullfölja beslut rörande såväl Martillesom Homaalternativen. Det är självfallet med en viss förvåning som jag konstaterar att såväl socialdemokrater som moderater i fastighetsnämnden har förordat alternativ som innebär mycket hårda ingrepp på jordbruksmarken, dvs. både förslaget om Martille och förslaget om Homa. Jag vill gärna ge en eloge åt förre försvarsministern Krönmark för att han agerat så förnuftigt som han har gjort när det gäller den här propositionen och avstått från att lägga fram förslag som rör Martille och Homa. Det är glädjande. När det sedan gäller Skövde måste man komma ihåg att det behövs mer mark där, bl.a. med anledning av det beslut vi tog om att flytta en del av skolorna, som också var kopplat till ett antal arbetstillfällen i Skövde kommun. En förutsättning för den här lokaliseringen var att man så småningom skulle lösa markfrågorna i Skövderegionen. Det underströks också i FFU:s betänkande, där det sades att markfrågorna måste få sin lösning. Frågan har varit mycket segdragen, och det var egentligen först när försvarsutskottet skulle behandla den som det blev riktig fart på ställningstagandena. Det skrevs en principöverenskommelse mellan Skövde kommun och lokala militära myndigheter —en skrivning till förmån för Vreten mindre. 110 Jag tycker ändå att den principöverenskommelse som Skövde kommun har träffat väger väldigt lätt, och jag ber att få motivera det. Jag anser inte att överenskommelsen utgör något som helst argument för att Vreten skulle vara det lämpliga alternativet. För det första skall man komma ihåg att endast kommunstyrelsen i Skövde — en mycket splittrad kommunstyrelse — har antagit förslaget. För det andra har inte kommunfullmäktige diskuterat frågan, något som är brukligt när det gäller andra markärenden. Dessutom har inga centrala myndigheter — med undantag för chefen för armén, som har deltagit i underhandsdiskussioner i ärendet — tagit del av överenskommelsen. Den har t.ex. inte behandlats av försvarets fastighetsnämnd. Jag tycker också att det är oklart vad länsstyrelsen har för åsikt om effekten av den här överenskommelsen. Det framgår inte heller av det brev som landshövdingen i Skaraborgs län haft vänligheten tillställa representanter för tre av de fyra partierna i utskottet. Centerpartiet har dock inte vederfarits denna ynnest, så jag är inte riktigt på det klara med vad brevväxlingen innebär. Falköpings kommun har inte fått tid att yttra sig, trots att den drabbas i mycket hög grad av alternativet Vreten mindre. Falköpings kommun drabbas mer av alternativet Vreten mindre än av förslaget Vreten större. Överenskommelsen har från militärt håll skrivits på av garnisonschefen och milobefälhavaren i västra Sverige. Det är inte deras sak att handlägga de här frågorna. Det skall göras av de centrala myndigheterna, och framför allt skall det ske i samråd med försvarets fastighetsnämnd. Beträffande återverkningarna för Falköpings kommun förutsätter jag nu att majoriteten har fullständigt klart för sig var gränsen inom Falköpings kommun går, så att det efter det här beslutet inte råder någon som helst oklarhet om det. Jag vill ställa följande fråga till dem som svarar för majoritetens skrivning: Har nu alla i Falköpings kommun som berörs av beslutet varit kallade till markägarmöte? Jag hoppas att under debatten från socialdemokratiskt och folkpartistiskt håll få svaret att det råder fullständig klarhet på den punkten, så att alla som nu berörs av en skjutfältsutvidgning har varit kallade till ett markägarmöte och haft möjlighet att där framföra sina synpunkter. Jag vill också framhålla att om riksdagen nu i enlighet med majoritetens förslag tar ställning för Vreten i stället för Bjärsjö, som vi i centern förordar, så bör det innebära att markfrågan i Skövde är löst för överskådlig tid. Det får inte vara så att man inom kort kommer igen och köper ytterligare mark, även om man nu väljer alternativet Vreten mindre. Jag hoppas också att det inte skall bli aktuellt med ytterligare läglighetsköp utöver alternativet Vreten mindre, så att man smygvägen kommer fram till ett alternativ som är större än det som tidigare kallades Vreten större. Vad är det då egentligen som talar för Vretenalternativet, som majoriteten förordar? Det finns ett starkt skäl, och det är de militära intressena. Egentligen är det en gåta för mig varför folkpartiet och socialdemokraterna i den här frågan till varje pris har velat tillgodose de militära kraven. Självfallet är jag liksom Per Petersson besviken över att folkpartiet hoppar av den proposition man varit med om att fatta beslut om i den gamla trepartirege Nr 48 ringen. Här sviker man ett tidigare löfte — och det av, som jag förstår, två skäl. Onsdagen den Det ena är att man vill tillgodose de militära kraven, och det andra är 6 december 1978 önskemålet att få göra upp med socialdemokraterna. Kan Hans Lindblad redogöra för något ytterligare skäl, så vore det intressant. När det gäller naturvårdsintressena och Bjärsjö, som Bengt Gustavsson tog upp, vill jag gärna säga att de intressena ofta mycket väl tillgodosetts när det gällt andra skjutfält. Det finns en rad exempel på att både miljöoch naturvårdsintressena tagits bättre till vara inom dessa områden än utanför. Det tror jag att man från naturvårdshåll också är beredd att intyga. En sak som man tiger mycket om är vad de olika alternativen kostar. Vretenalternativet, som socialdemokrater och folkpartister föreslår, kostar ungefär 25 milj.kr. Bjärsjöalternativet kostar 15 milj.kr. Socialdemokraterna, som annars talar om att hålla nere försvarsutgifterna, väljer alltså ett alternativ som ligger 10 miljoner över, alldeles i onödan. Man skulle, om man vore elak, kunna säga att majoriteten kastar 10 miljoner i sjön. Jag skulle ha stor förståelse för det om det vore sakligt underbyggt, om det gällde att tillgodose ett allmänt intresse. Men i det här fallet är det inte så. Socialdemokraterna är tydligen de verkliga upprustarna när det gäller skjutfältsfrå Centerpartisterna i utskottet har avgivit en reservation, nr 1, som berör markfrågorna i västra Sverige. Vi har under de senaste åren i riksdagen fattat beslut om skjutfältsutvidgningar i Uddevalla och Remmene och nu i Skövde. I kanten av västra milot ligger också Skillingaryd, där frågan om skjutfältet är olöst sedan ett tiotal år tillbaka. Dessutom har folkpartiregeringen förra veckan framlagt ytterligare ett skjutfältsförslag, som berör västra Sverige — det gäller Mestocka i Halland. Som jag tidigare sade skulle FFU:s betänkande vara vägledande. Låt mig när det gäller markfrågorna i Göteborg bara säga att de genom riksdagens beslut i våras är lösta endast för den närmaste tjugoårsperioden, trots att FFU i sitt betänkande Fö 1977:3 säger att fältet i Sisjön utgör en godtagbar tillgång. Man förutsatte då att markfrågorna var lösta på sikt, och den period man räknade med var fram till år 2000. Vi tog ett beslut som betydde att vi lade ner Lv 5 i Sundsvall, eftersom markfrågorna i Göteborg ansågs vara tillgodosedda. Så var inte fallet, eftersom det endast är i 20 år framåt som Mölndals kommun kan tänkas ha kvar skjutfältet vid Sisjön. Jag tycker att de riksdagsmän i västra Sverige som inte röstar på vår reservation nr 1 skall ta sig en ordentlig funderare på vad det innebär. De bör naturligtvis ganska omedelbart se sig om efter ett skjutfält i Göteborgsregionen. Sedan vill jag kommentera vad som sägs i reservationen 1 om handläggningen av markfrågorna. Det har riktats kritik, särskilt i fallet Remmene, mot hur statsmakterna handlägger markärendena. Jag har ingen åsikt om huruvida det är en befogad kritik eller inte; jag tycker bara att man skall vara lyhörd för den debatt som pågår it.ex. Remmene och undersöka om det finns 112 något fog för kritiken. I den socialdemokratiska reservationen om ersättningsmark säger man att icke-aktiva markägare bör komma i fråga i stället för domänverket. Jag skulle gärna vilja veta vad socialdemokraterna menar med icke-aktiva. Det kunde vara intressant om man någon gång redde ut den frågan, så att vi fick veta det. Jag vill upprepa min fråga till majoriteten om alla markägare i Falköping har kallats, och jag vill också veta vad man från socialdemokratiskt håll menar med icke-aktiva markägare. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och till utskottets förslag på punkten 6.
Herr talman! Rökridåer och kringgående rörelser kanske man inte skall vara främmande för i det här sammanhanget, men jag tyckte nog att min vän Gunnar Björk i Gävle använde litet väl mycket av de inslagen i krigföringen. Jag hade inte tänkt begära replik, och jag kan inte svara på alla frågor nu — det kanske blir tillfälle att komma igen och det står ju flera talare på listan — men jag skall i alla fall besvara den sista frågan, om vad som menas med ickeaktiva narkägare. Det finns ett folkligt uttryck för det som heter trottoarbönder. När det gäller ekonomin plockar Gunnar Björk fram de 10 miljoner som skiljer alternativen. Då skall man komma ihåg att går man på Vretenalternativet, får man också övningsfältsfrågan löst, vilket man inte får med Bjärsjöalternativet, och det kostar självfallet pengar. Det kostar också pengar att ligga ute på vägarna i fortsättningen, och det slipper man om man går på Vretenalternativet. I fråga om naturskyddssynpunkterna bör Gunnar Björk också kostnadsmässigt beakta det här med vägar och branddammar. Han säger vidare att det finns fall där det visar sig att skjutfält och natur kan förenas ganska bra. Men så är det inte i det här fallet. Det var därför jag tyckte det var riktigt att säga ett berömmande ord till förre försvarsministern. Han har inte lagt ut rökridåer utan klart och sakligt redovisat att skall man ta Bjärsjöområdet, innebär det en belastning med vägsträckningar, branddammar och sådant som gör att det är helt oriktigt att tala om att där kan vara ett naturskyddsområde även i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill nog ändå hävda att när det gäller naturoch miljövårdsintressena har man på en rad av de skjutfält som finns skött dem ganska väl i samarbete med länsstyrelsens naturvårdsenhet. På flera platser i Skåne har man ranchdrift och litet av varje, vilket är ett bra exempel på detta. Låt mig beträffande pengarna konstatera att det inte är någon tillfällighet att socialdemokraterna ligger högt när det gäller att köpa skjutfält. Den socialdemokratiske ledamoten av försvarets fastighetsnämnd har ju förordat det klart dyraste alternativet på Gotland. Då är det minsann inte fråga om Nr 48 någon nedtrappning av försvarskostnaderna. Här ligger man ändå 10 miljoner Onsdagen den över alldeles i onödan.

Herr talman! Jag är hittills ensam om att kunna yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Skövde är litet speciellt. Det normala är ju att vi lägger ned och drar in förband. Här flyttar vi enheter till en ort, vilket sannolikt inte kommer att hända många gånger. Det troliga är väl att vi får dra in flera förband. Att flera skolor flyttas till Skövde leder till krav på att de också skall kunna uträtta någonting. Därför råder det stor enighet om att det skall bli ett skjutfält. Det finns då två förslag. Gunnar Björk i Gävle sade att det egentligen bara finns två argument för Vretenalternativet. Det ena är att det alternativet är bäst för militären och det andra att folkpartiet finner det angeläget att gå samman med socialdemokraterna. Till dessa två argument vill jag lägga ytterligare åtminstone tre. För det första är Vreten ett från miljösynpunkt klart bättre alternativ. För det andra får man då en långsiktig lösning. Propositionens förslag löser skjutfältsfrågan men inte övningsfältsfrågan. För det tredje behöver man inte köra över den närmast berörda kommunen. Jag tycker faktiskt, Gunnar Björk, att dessa tre argument — miljövården, en långsiktig lösning och hänsynen till kommunen — är beaktansvärda argument. Låt oss se närmare på det hela. Här står ett jordbruksintresse mot ett miljövårdsintresse. Det är ett svårt val. Strävan att vid ett sådant här val ta hänsyn till miljön har ökat undan för undan. När ett miljövårdsintresse står mot ett ekonomiskt intresse, låter vi mer och mer miljön och ansvaret för framtiden få betydelse. Att använda jordbruksmark till skjutfält är dessutom annorlunda jämfört med att begagna jordbruksmark för att bygga en väg eller ett bostadsområde, då marken är i anspråktagen för all framtid. Här är marken kvar för framtiden. På en del av våra skjutfält och övningsfält utnyttjas den också för skogsbruk och betesändamål. I ett perspektiv då man inte längre behöver övningsfältet, kan marken gå tillbaka till jordbruket. Man fattar inget definitivt beslut, utan man nyttjar marken för ett antal år. Man ödelägger inte marken. Vilka miljövårdsskäl finns då? När det var fråga om att bryta uran på just detta område var det väldigt angeläget att bevara området. När samma område nu är aktuellt för ett skjutfält, kan man tycka att miljövårdsskälen är desamma. Men det finns en del människor som har bytt åsikt. Det är klart att det är litet skillnad på att bryta uran och ha ett övningsfält. Men det gäller samma område och miljön är densamma. Vad är då Billingen? Det råkar vara ett av de områden som har betonats väldigt kraftigt i miljövårdssammanhang. När Nordiska rådet skulle välja ut objekt i Norden angelägna att bevara, blev det i Sverige elva områden, däribland just Billingen. Andra områden var Söderåsen-Kullaberg, Stora Alvaret, Sarek, Sjaunja, Muddus m.fl. Billingen är inte vilket ställe som helst utan ett viktigt område. I sin redovisning inför utskottet tryckte naturvårds 114 verket utomordentligt hårt på att av platåberg i Västergötland bara Sydbil lingen kan uppvisa en någorlunda intakt vegetation och hydrologi. De övriga Nr 48 bergen har genom ett intensivt skogsbruk och även annan kulturpåverkan Onsdagen den förlorat sin karaktär av orörd natur. 6 december 1978 Södra Billingen är det enda område söder om Dalälven där vi har ett någorlunda stort naturskogsområde, som börjar närma sig urskog. Det finns t.0. m. de som säger att om man i framtiden avverkar skog så förändras trädarterna. För att kunna jämföra den med hur en naturlig skog ser ut behöver man en s.k. genbank, dvs. något ställe där skogen får växa någorlunda naturligt. Lars Kardell vid skogshögskolan, som har tittat på det här, har sagt att skogen mestadels är i åldrarna 80-120 år och förhållandevis opåverkad av skogsbruk under det innevarande seklet och att området därför snart utgör någonting unikt. Här har vi alltså en fråga i vilken det prövas vad vi väljer, när vi ställer ett miljöintresse mot ett ekonomiskt intresse. Det var det valet som stod när propositionen utarbetades, och då var vi från folkpartiets sida beredda att godta propositionen. Varför har vi nu kommit till en annan ståndpunkt? Jo, det har kommit in nya saker i bedömningen. Att man tog ett visst beslut när man hade vissa förhållanden och sedan kom till ett annat beslut därför att det har kommit in nya faktorer, tycker jag inte är någonting märkvärdigt. Och vad är då det nya som har kommit in? Genom den uppgörelse som träffats mellan militären och kommunen kan man lösa inte bara skjutfältsfrågan utan också övningsfältsfrågan. Och det måste väl ändå vara en fördel att kunna få en långsiktig lösning. Annars måste man senare komma tillbaka till riksdagen och begära utökning av övningsområdet. Vi vet att Skövde kommun behöver Heneområdet, det är vidare fråga om att dra en väg, och det är fråga om det s.k. intresseområdet. Om Skövde kommun skall utvecklas, måste kommunen få mark som i dag nyttjas av militären. Det gick att ordna detta inom ramen för skjutfältet. Man behövde inte ta en kvadratmeter mer än vad det s.k. Vreten mindre innebär, och ändå lösa kommunens planeringsproblem. Kommunen säger att den föredrar detta alternativ. Tidigare hade kommunen inte velat ta ställning, men i dag säger majoriteten i kommunstyrelsen hur den vill ha det. När Gunnar Björk tycker att det här väger lätt och att det inte är något som helst argument, har jag litet svårt att följa med. Jag tycker att det behövs väldigt starka argument för att gå emot en kommun i en fråga som gäller dess planering. Jag har då naturligtvis förutsatt att kommunstyrelsen talar för kommunen och att den majoritet som finns i kommunstyrelsen också är kommunens majoritet. Jag tycker att det skulle vara skräp till kommunalmän, om de inte talar om för sina kommunstyrelseledamöter att dessa inte snackar för sin majoritet. I varje fall hittills har inte någonting sådant hörts. Men det har gått fort det här, därför att kommunen hade nu chans att få en långsiktig lösning. Jag tycker att det är bra att kommunen har tagit den chansen. 115 Sedan har vi då frågan om Falköping. I och för sig kan man säga att den uppgörelse som träffats mellan Skövde kommun och försvaret gäller att kommunen får Heneområdet, vidare möjlighet att ge vägen den önskade sträckningen och att försvaret avstår från sitt intresseområde. Den uppgörelsen berör inte alls gränserna för alternativet Vreten mindre. Den berör inte gränsen inom Falköping, utan det är precis samma Vreten mindre som var nämnt i propositionen. Det finns alltså därvidlag ingen förändring. Men då har frågan uppstått: Visste Falköpings kommun i ett tidigare skede vad Vreten mindre var för någonting? Det har tydligen varit svårt att i efterhand klarlägga vad man egentligen har talat om från ömse håll. Jag vill här göra ett försök att klarlägga vad som egentligen hänt. Försvarets fastighetsnämnd begärde ett skriftligt yttrande från länsstyrelsen i Skaraborgs län, och länsstyrelsen remitterde i sin tur ärendet bl.a. till Falköpings kommun. Under remisstiden tog länsstyrelsen initiativ till vissa jämkningar i chefens för armén förslag, och militärbefälhavaren utarbetade i detta sammanhang alternativet Vreten mindre. I samband därmed justerades också det s.k. större Vretenalternativet, och inom Falköpings kommun fick båda alternativen samma gräns. Det remissunderlag som länsstyrelsen sänt ut kompletterades efter hand som justeringarna vidtogs, och det var enligt länsstyrelsen vid den tidpunkt då Falköpings kommunfullmäktige avgav sitt yttrande så fullständigt att kommunen inte borde ha svävat i okunnighet om de olika alternativens innehåll. Utifrån den förutsättningen har länsstyrelsen också tolkat kommunens ställningstagande. Från länsstyrelsens tolkning har sedan försvarets fastighetsnämnd utgått när den hos regeringen förordat alternativet Vreten mindre, alltså det alternativ som nu är utskottets majoritetsförslag. Det är således fråga om var gränsen går inom Falköpings kommun. Ifrågavarande område är på ungefär 340 hektar och utgörs i huvudsak av flack skogsmark som klyvs av ett ganska stort antal skiften. Det bor ingen människa i området, som ingår i det s.k. riskområdet kring skjutfältet. Falköpings kommun å sin sida hävdar att kommunen inte fått riktig information om att gränsen blivit annorlunda, och man har alltså här under ett par år haft olika föreställningar om vad man egentligen utgick från. Det har varit en tolkningsfråga. Naturligtvis kan det sägas att exakt var gränsen skall gå blir i verkligheten beroende av förhandlingar. Det är också sagt i utskottsbetänkandet att länsstyrelsen, kommuner m.fl. skall vara med när det gäller var anfallsbanor och sådant skall placeras. Men jag tycker det är självklart att man måste ta hänsyn till vad som hänt och att man, när man drar gränsen, ser på om någon enskild verkligen kommer hårt i kläm, om det är någon som inte är riktigt informerad och om det i så fall, då den slutliga gränsen dras, kan göras rimliga justeringar. Det här är egentligen ingenting som har med uppgörelsen mellan Skövde kommun och militärbefälhavaren att göra, för det är Vreten mindrealternativet sådant det var redan i fastighetsnämnden och sådant det var redan när propositionen skrevs. Vi har alltså i första hand att välja mellan ett ekonomiskt intresse och ett Nr 48 miljövårdsintresse. Det är viktigt att man då öppet prövar båda. Jag noterar att just ur miljövårdssynpunkt är Bjärsjö ett av landets verkligt unika områden och ett område som man verkligen skall ha starka skäl för att göra ingrepp i. Jag noterar vidare att de skäl som tidigare har fått vägleda många att säga nej till uranbrytning i området bör också kunna leda till att man säger nej till ett skjutfält där. Jag anser att det skall vara mycket starka skäl för att köra över den närmast berörda kommunen i planeringsfrågor när det gäller användande av mark I inom kommunens gränser. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag är intresserad av att höra vad Hans Lindblad säger om möjligheterna att inlösa Bjärsjöområdet ur naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen i Skaraborgs län uttalar att man vill ge naturvårdsintressena i Tiveden och kring Hornborgasjön förtur i fråga om de naturvårdspengar som kan komma till länet. Vi vet att årsanslaget till naturvård nu är ungefär 13 milj.kr. Det är visst fråga om en höjning, men i år är det alltså 13 milj.kr. man har att röra sig med för hela riket. I ett utskottsbetänkande som ligger på våra bänkar — jordbruksutskottets betänkande nr 10 — kan vi på s. 3 läsa att naturvårdsverket beräknar att kostnaden för att avsätta viss del av Tiveden som nationalpark skulle vara någonting mellan 12 och 18 milj.kr. Därtill kan läggas ett visst restvärde på marken. Sedan har vi då Hornborgasjön. I länsstyrelsens yttrande över detta skjutfältsärende har skogsvårdsstyrelsen gjort en beräkning av hur mycket skogen på Bjärsjöområdet är värd. Den årliga produktionen i Bjärsjö anses vara värd 6 milj.kr. Det är väldigt mycket pengar som Hans Lindblad skall skaffa fram om man skall få ett naturvårdsområde i Bjärsjö.
Herr talman! Det gäller närmast gränsen inom Falköpings kommun. Jag tolkar Hans Lindblad så, att om det råder oklarheter när det gäller gränsen bör man via förhandlingar se till att de reds ut på ett bra sätt. Jag tycker att det är ett bra besked. Det är min förhoppning att man, om det skulle vara så att det finns markägare som aldrig har varit kallade till markägarmöte, från statens sida är generös vid de fortsatta förhandlingarna.

Herr talman! Naturligtvis kan jag inte helt svara på Per Peterssons fråga vad naturvårdsverket kan göra i framtiden — det vet bara naturvårdsverket. Men inför utskottet sade verket: Slutligen kan anföras att naturvårdsverket är berett att satsa uppemot 10 miljoner för att skydda området. Med hänsyn till att verket bara har 13 miljoner per år för skydd av natur är det ett bevis på hur 117 Onsdagen den Man kan säga att om vi inte anlägger ett skjutfält på området, så händer 6 december 1978 ingetdramatiskt utan man har det som det nu är. Det innebär naturligtvis att den tidpunkt när man skall göra området till naturvårdsområde inte är definitivt spikad. Bjärsjö måste naturligtvis vägas mot andra angelägna naturvårdsprojekt. Men om Bjärsjö är ett av de elva områden som särskilt skall bevaras, och vi vet att det är åtskilliga av dessa som redan är verkligt skyddade, förefaller det mig märkligt om Bjärsjö inte skulle vara högt prioriterat. Bjärsjö är det enda större naturskogsområdet söder om Dalälven och Sydbillingen det enda av platåbergen som har en någorlunda intakt vegetation. Det vore mycket märkligt om naturvårdsverket skulle hävda hur angeläget det är att området blir naturvårdsområde, men sedan, i prioriteringarna, inte vara berett att ta konsekvenserna av detta. Men det här är ingen fråga som måste avgöras omedelbart. Det enda jag vet äratt vi behöver ett skjutfält, och då är det svårt att göra ett naturvårdsområde av området. Anlägger vi inte ett skjutfält kan naturligtvis Bjärsjö bli ett naturvårdsområde. Det beror naturligtvis också på vilket intresse man totalt sett i det här landet kommer att ha för miljövård de närmaste åren. Det har, Gunnar Björk, varit oklarhet om var gränsen går. Man kan fråga sig om alla markägare har varit lika illa informerade som kommunen och om inte ens de har gått och tittat på vad Vreten mindre egentligen är. Men finns det sådana människor tycker jag att det är klart att man skall ta hänsyn till detta. Gränsen är ändå bara ett streck på ett papper, och var den i praktiken kommer att gå beror naturligtvis på var det praktiskt går att köpa mark och var det är svårt att göra det. Det är ett rimligt krav, vilket Gunnar Björk och jag tycks vara eniga om.
Herr talman! När det gäller hur man från naturvårdssynpunkt skall se den här frågan bortser Hans Lindblad helt från hur man på länsstyrelsehåll i Skaraborgs län gör detta. Länsstyrelsen har gått in för att man i första hand som naturvårdsområde skall få Tiveden, som kostar minst 12 miljoner, kanske bortåt 20 miljoner. Sedan vill länsstyrelsen ha Hornborgasjön och efter det möjligen Bjärsjö, men där rör det sig om stora summor pengar. Det vi nu pratar om är Skaraborgs län. Det är bara ett av de län som vi har i Sverige. Det måste finnas områden också på andra ställen som från naturvårdssynpunkt är värda att skydda. Jag tror att Hans Lindblad får svårigheter när det gäller att få fram pengar till naturvård i Bjärsjö.

Herr talman! Det är stora markområden som disponeras av försvaret och försvarsmakten — det är ganska självklart. Men i utskottets beskrivning verkar det som om markinnehavet vore ganska blygsamt. Man kommer fram till att det är mindre än 196 av landets yta, och det låter ju inte så avskräckande. Utskottet tar också upp de stora markområdena i övre 118 Norrlands inland, framför allt Vidselfältet, som naturligtvis tar i anspråk en Detta kan vara en riktig beskrivning. Men man kan också vända på saken, som vi har gjort i vår motion. 1 96 av landets yta, som alltså är tagen i anspråk för försvarsändamål, är faktiskt ett lika stort område som hela Blekinge. Det verkar med detsamma litet annorlunda än när man skriver 0,98 96 — det är alltså beroende på vad man jämför med. Det är klart att om man anlägger skjutfält o. d. i skogsbygderna så avstängs stora områden som börjar bli mer och mer attraktiva för rekreation och fritidsintressen. Jag har själv arbetat mycket på skjutfältet i Vidsel, och det är självklart att detta område mellan de två älvdalarna vid Pite och Lule älv har avstängt ett jättestort område dit folk nu inte längre kan ta sig. Där fanns rika fiskevatten och en fin och orörd natur mellan fjällkedjan och skogslandet. Den är nu helt och hållet avstängd. Detta är alltså en av nackdelarna med dessa stora militära markinnehav. Vad gäller övriga skjutfältsområden är det, bortsett från detta specifika i Vidsel, sådana som behövs för framför allt pansarutbildning som tar största andelen mark i anspråk. Pansarförband har vi inom vissa speciella militärområden i landet. Det är självfallet just i slättbygderna. Därför är det alltid fråga om detta truppslag när det gäller områden som är ganska tätbebyggda. Där blir det stora tvister om mark och annat. Detta har gällt för samtliga tidigare pansarövningsfält — i Skåne, i Västergötland och på Gotland, som nu också berörs i det här sammanhanget. Vi har i vår motion gått ut med en generell syn på det här och sagt att man bör betänka detta ytterligare litet närmare. Jag vill anknyta till det Hans Lindblad sade. Fallet Skövde är faktiskt unikt, om vi skall gå in på just den frågan. Alla är väl mer eller mindre överens om — även om det är motvilligt på sina håll — att vi inte kommer att kunna upprätthålla den försvarsorganisation som vi har i Sverige så länge till. Vi kommer inte att ha råd med det. Det ärt.o.m. möjligt att vi kommer att få en ändrad syn på pansarvapnet och dess användning, inte bara av kostnadsskäl utan också beroende på vapenutveckling och annat. Det kan också hända att vi i framtiden inte behöver ha några stora pansarövningsfält på det sätt som man nu fordrar från militären. Det sätt på vilket man tänkt sig bedriva bekämpningen av pansarförband har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Man har här tänkt på de modeller som nu finns och som man alltså ännu så länge inte har velat rucka på från militärens sida. Det kan hända att vi i en framtid, kanske en ganska snar sådan, får en annan syn på hur vårt försvar skall se ut och vad vi kommer att ha råd med. Om vi då redan har tagit i anspråk stora områden för militära övningar, framför allt för pansarförband, där det kanske redan har skett ingrepp som är svåra att reparera, är det mycket litet som vi kan göra. Det är därför ganska obetänksamt att gå med på de krav som här ställs. Det är också därför som vi har begärt en övergripande utredning av dessa frågor och att man bör tänka på detta i det stora perspektivet. Nu talas det i stället om de olika skjutfälten där och där. Men hur ser det ut i stort? Kommer vi att ha behov av dem i framtiden? Vi har alltså, som vanligt, krävt att man ska ta ställning till det stora perspektivet och inte enbart titta på det kortsiktiga. När det har gällt de olika alternativen i Skövde har det väckts stora lokala opinioner. Vi har ansett att man i första hand skall säga nej till fortsatt markinnehav och markanskaffning från militärens sida — och det kommer vi att vidhålla. Vi hoppas att man skall tänka över den här saken ytterligare en gång och pröva olika samordningsalternativ för den mark som redan finns innan man ingriper och lägger beslag på ytterligare mark i detta område liksom även i alla andra områden. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till vår motion.

Herr talman! Frågor om mark för militära övningsoch skjutfält är besvärliga och vållar ofta stor debatt i massmedia och bland den befolkning som berörs därav. Det är också ganska vanligt att det uppstår lokala proteströrelser mot anskaffande eller utökning av övningseller skjutfält, och från enskilda människor som berörs därav reses ofta motstånd mot att behöva avträda mark till det militära försvaret. Jag kan förstå den reaktionen hos dem som nödgas att avflytta från den bostad eller den gård som under många år varit deras hemvist och där de känner sig fast rotade. Man kommer ofta också i konflikt med skogs-, jordbruksoch naturvårdsintressen. Det förekommer också att kommuner och andra intressenter vid eventuellt hot om nedläggning eller förflyttning av det förband som finns inom kommunen kämpar frenetiskt för att få ha det kvar, men sedan är man inte beredd att medverka till att förbandet ges möjlighet att bedriva skjutningar och övningar på ett tillfredsställande sätt. Trots en utökad användning av simulatorer inom försvaret föreligger det inom vissa arméförband behov av utökade skjutoch övningsfält för att kunna uppnå ett tillfredsställande utbildningsresultat. Den främsta orsaken härtill är den militärtekniska utvecklingen; förbanden har motoriserats och fått ökad flexibilitet samt större rörlighet. Nya vapen med längre skottvidd och effektivare ammunition har medfört att riskområdena måst göras större. Tillfredsställande tillgång på övningsmark utgör ett villkor för en god militärutbildning. Att marken används för försvarets övningar utesluter inte alltid annan användning av dessa områden. Vid de tillfällen då militären inte använder det kan området naturligtvis utnyttjas för fritidsintressen, vilket sker på många håll. Det föreligger nu behov av utökning av skjutoch övningsfält vid ett antal förband, och i det betänkande som nu ligger på riksdagens bord behandlas tre sådana, nämligen för Värmlands regemente, för Skövde garnison och för pansarutbildningen på Gotland. När det gäller Värmlands regemente disponeras f. n. skjutfält vid Örnäs om ca 350 hektar på domänmark. En utvidgning av detta skjutfält skulle enligt fastighetsnämnden innebära risk för konflikter med närliggande tätorter samt med det rörliga friluftslivet, och det bör därför undvikas. Chefen för armén har föreslagit ett annat område vid Horssjön, som har tillstyrkts av berörda myndigheter. Regeringen har också föreslagit att detta kommer till utförande. Här har det således inte varit frågan om några olika uppfattningar. När det gäller nytt skjutfält för Skövde garnison är situationen en annan. Skövde garnison omfattar tre regementen och flera militära skolor, vilka tillsammans förfogar över ett övningsfält i Skövde om ca 3 000 hektar och ett i Axvalla om 340 hektar, jämte två skjutplatser, Hene och Bjärsjö. Garnisonen förfogar också över Kråks skjutfält söder om Karlsborg, som omfattar 800 hektar. Garnisonen saknar dock ett tillräckligt stort skjutfält för fältoch stridsskjutningar. FFU har också i sin utredning framhållit att det är angeläget att ett sådant skjutfält snarast anskaffas. Fastighetsnämnden har haft tre förslag att bedöma. Det är Bjärsjö, beläget vid Billingen, och Vreten samt sedermera Vreten mindre om 1900 hektar. Bjärsjöalternativet har kommit i konflikt med naturvårdsintressena, medan de båda Vretenalternativen kommer i konflikt med jordbruksintressena. Fastighetsnämnden har slutligen fastnat för alternativet Vreten mindre. Statsrådet och länsstyrelsen har förordat Bjärsjöalternativet. Vid utskottsbehandlingen har majoriteten ansett att alternativet Vreten mindre är att föredra därigenom att detta område ansluter direkt till det befintliga övningsfältet, varigenom man undviker transport på allmän väg, som skulle ha blivit fallet om man antagit Bjärsjöalternativet. Detta kommer också att medföra stora ingrepp i naturen på Billingen genom anläggande av vägar och branddammar. Militärbefälhavaren och arméchefen förordar också Vretenalternativet. Vad sedan beträffar frågan om ett nytt pansarövningsfält på Gotland föreslog FFU i sitt betänkande nr 10 om organisationen på Gotland att ett arméregemente skulle bildas av de tre förbanden i Visby. Det krävs emellertid ytterligare mark av begränsad omfattning. I avvaktan på detta markförvärv har regeringen väntat med förslaget om sammanläggning till ett arméregemente med förbanden samlokaliserade på P 18:s område. Behovet av ytterligare markförvärv är stort men har hittills inte kunnat tillgodoses. Om inte markfrågan kan lösas inom en snar framtid kan det innebära att pansarutbildningen måste flyttas till fastlandet. Vill man ha kvar förbanden på Gotland i samma utsträckning som f.n. måste man från myndigheternas sida också se till att förbanden ges möjlighet att bedriva sin utbildningsverksamhet på ett godtagbart sätt.